Fru talman! Jag kräver inte att utbildningsministern gör alla utfästelser här och nu. Men däremot tycker jag att det är mycket viktigt att när vi kommer fram i vår, när det här rekryteringsarbetet pågår, skall det finnas väldigt trygga och handfasta besked till de människor som skall in i utbildningen. Riksdagen gör något mycket unikt genom den stora utbildningssatsningen. Det är också ett enormt experiment att gå ut och verkligen söka upp de människor som tidigare kanske inte har varit så studiemotiverade. Då kan vi inte prata om en massa olika utredningar som kanske kommer då och en sorts regelsystem där och en annan där. Då måste det vara litet grand av raka puckar och enkla besked som gör att människor kan känna trygghet. Jag tror faktiskt att man med en ordentlig analys av de pengar som ligger i potten skulle kunna klara av att erbjuda det särskilda utbildningsbidraget till dem som är över 25 år. Såvitt jag förstår finns det 57 000 platser för svuxa i budgeten. Det är ett mycket kraftigt utrymme. Det är mycket osannolikt att det utrymmet kommer att tas i anspråk just mot bakgrund av vad ministern säger om att reglerna inte är särskilt förmånliga. 65 % av 75 % är inte någonting som människor med försörjningsbörda kan leva på. Vi kan också ha gjort andra misstag när det gäller svuxa som gör att systemet faktiskt inte fungerar. Skall vi då få detta experiment att gå i gång på allvar måste vi ha ett tryggt försörjningssystem. Vi är så nära, herr minister, att det vore olyckligt om vi hamnade i en situation där folk får lägga in ansökningar i maj och sedan känna osäkerhet under sommaren om de skall få det studiestöd de behöver eller inte. Det måste vara så att man får besked under våren att man kan vara lugn, ge järnet på utbildningen och känna trygghet över sin försörjning. Människor måste få besked om att när de gör den här stora insatsen både för sig själv och för samhället kommer de inte att få det sämre än när de har a-kassa. Den andra frågan är en viktig kvinnofråga, herr minister. Jag är mycket bekymrad över att man inte kan göra den här uppräkningen. Det är en grundprincip i studiestödssystemet att studiestödet för heltidsstudier skall utgå på heltid. Då får det inte vara så att dessa stackars tjejer, som har drabbats av att inte få de heltidstjänster de vill ha, än en gång skall drabbas. Det är ganska dyrt att plugga på heltid. Det kräver en väldig uppoffring av tjejen och hennes familj och hennes ungar. Då måste hon också känna att hon har en vettig ersättning för sina studier. Jag tror att det är viktigt för att hon, både inför sig själv och inför familjen, skall kunna motivera att hon tar det stödet. Jag vädjar till ministern, även om jag inte får beskedet i dag, att ni tar den här frågan på mycket stort allvar och att ni inser att det är en viktig kvinnofråga.
Fru talman! Några korta synpunkter. Jag delar uppfattningen att detta är en viktig kvinnofråga. Likväl är det ändå så att utbildningsbidraget egentligen är a-kassa. Det är faktiskt så. Vi kan också säga att man får använda sin a-kassa för att studera. Det är inte lätt att ha flera sorters utbildningsbidrag och särskilt inte under en övergångstid fram till dess att vi får ett mera permanent studiesocialt system. Så där finns det onekligen en komplikation. Men framför allt finns det en komplikation när det gäller pengarna. Vi måste titta på detta. Men jag kan försäkra Inger Lundberg om att vi naturligtvis skall följa det här med den allra största uppmärksamhet. Jag vill också understryka att det är självklart att vi måste kunna se till att det ges, som Inger Lundberg säger, handfasta besked till dem som är intresserade av och engagerade i att komplettera sin utbildning. Dessa handfasta besked måste ges så att man vet vad man kan räkna med. Alla kan tyvärr inte ges det särskilda utbildningsbidraget, beroende på resursbegränsning. Men man skall veta vad som gäller, och därmed skapas också förutsättningar för den enskilde att själv ta ställning för sitt intresse att engagera sig i studierna. Det är självklart att inget studiesocialt system som är överblickbart kan vara så generöst att det innebär att man i stort sett har samma standard som man hade när man förvärvsarbetade. Vi skall inte glömma bort att också personer som har arbete kan gå in i det här utbildningsarbetet. Det innebär naturligtvis en ekonomisk uppoffring och en satsning. Det här förslaget innebär, precis som Inger Lundberg understryker, en väldig satsning för att se till att framför allt de som eljest skulle gå arbetslösa och kanske göra fruktlösa försök att skaffa sig jobb i stället får möjlighet att komplettera sin utbildning och därigenom stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi vill naturligtvis att så många som möjligt skall göra det, och vi vill ge dem klara och tydliga besked om vad som gäller. Tyvärr räcker inte resurserna för att ge de frikostigaste stöden till samtliga sökanden.
Fru talman! Det kan självfallet finnas utbildningsvikariat och annat som delvis löser finansieringsbehoven. Men jag vill understryka hur viktigt det är att det verkligen ges ordentliga besked och att det i så fall finns vettiga kriterier. Jag tror att det är förfärligt svårt att ta fram kriterier som skiljer ut den som är berättigad till särskilt utbildningsbidrag från den som är berättigad till svuxa. När det nu med all sannolikhet finns möjlighet till ombudgetering bör man i första hand analysera de förutsättningarna. Jag vet hur begränsade ramar vi arbetar med. Men vi får inte göra dumheter bara för att ramarna är begränsade. Vi måste i stället med fantasi och flexibilitet verkligen utnyttja de resurser som finns. Sedan till den andra frågan. Det särskilda utbildningsbidraget är väl egentligen inte a-kassa. Det särskilda utbildningsbidraget är ju en del av studiestödet. Det är överfört, om jag har uppfattat det rätt, till studiestödssystemet. Då är det angeläget att man också försöker få de principerna att gälla. Jag är glad och tacksam över att ministern förstår att det här är en viktig kvinnofråga. Då förutsätter jag att man i regeringen också prövar frågan utifrån den utgångspunkten.

Fru talman! Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att hindra att studiebegåvade elever avstår från att välja utökad kurs i gymnasieskolan. Beatrice Ask har också frågat vilka insatser regeringen avser att vidta för de elever som har läst reducerade kurser med ändock ges tillträde till högskolan. Jag utgår från att Beatrice Ask med sin fråga avser de elever som läser på reducerat program och därmed befriats från vissa kurser. Avslutningsvis frågar Beatrice Ask på vilket sätt regeringen kommer att följa upp beslutet att inte ställa krav på grundläggande kunskaper i svenska och engelska för grundläggande behörighet vid antagning till högskolan. Jag vill med anledning av den sista frågan hävda att jag just redogjort i mitt svar till Håkan Holmberg för min syn på ämnena svenska och engelska. Där framhöll jag också att varken 1977 års regler eller 1993 års regler om tillträde till högskolan innehöll några regler om lägsta betygsnivå i just svenska och engelska. Just i detta specifika avseende är situationen därmed likartad. Frågan om uppföljning av de nya reglerna, som riksdagen antog i våras, ligger inom Högskoleverkets uppföljningsansvar. Men högskolorna har också själva ett ansvar för att följa upp studenternas resultat. Nu är det så att det inte finns några enkla och självklara samband mellan förkunskaper uttryckta i ett visst betyg i ett visst ämne och studieresultat. Studenter med mycket goda betyg misslyckas och studenter med mindre goda betyg kan klara sig mycket bra. Det finns många andra faktorer som också är viktiga för framgång i studierna, t.ex. en stark motivation, lärarnas undervisning och de pedagogiska metoder som används i undervisningen och de kunskaper och erfarenheter en student har skaffat sig innan hon eller han börjar på högskolan. Därför är det inte så enkelt att göra en sådan här uppföljning. När det gäller meritvärderingen av utökat respektive reducerat program vill jag framhålla följande. En utgångspunkt för meritvärderingsreglerna har varit att de skall vara tydliga och enkla att beräkna för den enskilda eleven. Om man laborerar med för många undantag blir systemet för komplicerat. Eleverna bör själva kunna beräkna sina poäng och därmed sina möjligheter att komma in på en viss utbildning. Det är också nödvändigt att systemet inte är alltför administrativt komplicerat. I gymnasieförordningen regleras villkoren för utökat program respektive reducerat program. I båda fallen är det rektor som beslutar om vilka elever som skall få ett sådant. En elev kan få delta frivilligt i undervisningen i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program, om eleven kan antas kunna på ett tillfredsställande sätt tillgodogöra sig undervisningen på såväl fullständigt program som den eller de frivilliga kurserna. Rektor kan också befria en elev som har påtagliga studiesvårigheter från undervisningen på kurser som motsvarar högst 10 % av den minsta garanterade undervisningstiden på nationella eller specialutformade program, s.k. reducerat program. Studiesvårigheter kan ju bero på många olika saker, men det får inte vara så som Beatrice Ask befarar i sin interpellation, nämligen att en elev avstår från att läsa fullständigt program för att få ett högre jämföreseltal vid urvalet till högskolan. Ett sådant beslut strider mot gymnasieförordningen. Regeringen utgår självklart från att gymnasieförordningen följs när beslut fattas i dessa ärenden. Beatrice Asks fråga gällde om regeringen avser att vidta några särskilda åtgärder för just dessa studenter. Detta är inte nödvändigt eftersom samma behörighetsregler gäller för alla sökande. Däremot har högskolorna ett särskilt ansvar för t.ex. studenter som har ett funktionshinder. Några av de elever som har läst reducerat program kan tillhöra just denna grupp. Det kan också förekomma att elever som nyligen har invandrat till Sverige beviljas reducerat program för att få möjlighet att koncentrera sig på övriga ämnen. Många elever i denna grupp har bl.a. inte läst engelska och måste därför läsa detta språk som nybörjarspråk i gymnasieskolan. Dessa elever skall också ha möjlighet att - om de har goda betyg i övrigt - komma in på högskolan. Regeringen har i budgetpropositionen framhållit att universitet och högskolor har ett ansvar för att hjälpa de invandrarstudenter som kan behöva särskilt stöd. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som invandrarna tillför landet. Inom många yrkesområden kommer vi att behöva personer med kulturkompetens också från de stora invandrarländerna, t.ex. inom skolans område och inom hälsooch sjukvården.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret, även om utbildningsministern egentligen bara har tagit upp min tredje fråga om uppföljning av de nya antagningsbestämmelserna. Utbildningsministern hänvisar till att det är Högskoleverkets uppgift att följa upp vad som sker och hur det fungerar. Det är väl alldeles riktigt. Av det kan jag då förstå att regeringen inte känner något särskilt intresse för att för egen del göra några speciella insatser. Det är något märkligt tycker jag, dels med tanke på den kritik som har funnits inför beslutet, dels mot bakgrund av de åsikter som skiljer sig åt i styrelsen för Högskoleverket. Detta har dock diskuterats i en tidigare interpellation i dag. Jag skall inte gå vidare på det här. Däremot beklagar jag att utbildningsministern inte har tagit upp en annan fråga. Bakgrunden till interpellationen som jag har ställt är ett brev från en förälder och lärare i Söderhamn, Anita Johansson. Det spännande är att Carl Tham och Ylva Johansson har fått samma brev, och jag hoppas verkligen att Anita Johansson får ett bättre svar än vad jag har fått. Jag skall i alla fall ta mig friheten att läsa ur det här brevet. Anita Johansson skriver så här: Hej! I dag kom min 18-årige son Per hem från skolan mycket uppgiven och besviken på politiker. I samtal med skolans syokonsulent hade han fått reda på meritvärderingen inför ansökan till högskolan. I en av punkterna står: Betyg inom ramen för utökat program räknas alltid med vare sig det höjer eller sänker jämförelsetalet. Så långt är det alldeles korrekt. Hon berättar sedan vad som inträffar för hennes son. Per, som är 18 år, går tredje året på NV-programmet, teknisk inriktning. Han har haft lätt för sig i skolan, och när det var dags för individuellt val i årskurs 1 funderade Per över det förhållandet att vi i Sverige ju skall satsa på språkkunniga teknister. Han är väldigt kemiintresserad och har funnit en högskoleutbildning som han vill rikta in sina studier på, nämligen teknisk biologi. Där är inträdeskraven väldigt höga, och tyvärr finns inte i gymnasieskolan i Söderhamn de förkurser som krävs för att man skall kunna komma i fråga. Men Per har tillsammans med en kamrat lyckats övertyga skolledning och kommuner om att ordna kemi B och biologi B-kurser som individuellt val för eleverna. Man ordnade alltså med ett utökat studieprogram för att ge dem en chans att på högskolan läsa teknisk biologi med de här höga kraven. Carl Tham! De här nya reglerna, som inte är nödvändiga på grund av det riksdagsbeslut som fattats utan som beror på det beslut som ni fattade i regeringen, kommer som ett slag i ansiktet på de här ungdomarna. Beslutet innebär att det är stor risk att de extrakurser som de här eleverna har läst drar ned deras jämförelsetal och gör det svårare för dem att komma in på teknisk biologi. De straffas alltså därför att de förutom allt det andra också har läst franska. Mamman skriver: Det här drabbar naturligtvis inte bara mitt barn, men jag tycker att det är ett bra exempel, och ni måste ändra det här beslutet. Högskoleverket tyckte att man skulle göra precis tvärtom. Om man läser en utökad studiekurs, skulle det få räknas med om det lyfte jämförelsetalet, men Carl Tham och regeringen bestämde sig i princip vid sittande sammanträde för att göra precis tvärtom. Nu vill jag, Anita Johansson och många studerande i gymnasieskolan ha svar på vad som är skälet till denna förändring.
Fru talman! Det är otvivelaktigt så att det krävs nya regler i det nya betygssystemet för att detta skall kunna läggas till grund för meritvärdering vid intagning till högskolan. Det problem som rådde var att den tidigare regeringen och Beatrice Ask egentligen inte hade klarat ut detta. Många studerande har därför under en betydande tid tvingats leva i osäkerhet. Det har berott på att det har tagit lång tid att få fram ett nytt system. Jag vill också gärna medge att man i viss mån obestridligen har att välja mellan att ha en lång rad specialbestämmelser som gör det svåröverblickbart eller att följa mera generella principer. På detta kan man ha olika synpunkter. Vi har valt att konstruera detta system så att det blir så litet komplicerat som möjligt. Jag skulle vilja säga att det tyvärr ändå är nog så komplicerat. Det kan vara en anledning till att följa det här med betydande uppmärksamhet och se om det verkligen fungerar på det sätt som är avsett. Det är också det som är skälet till de beslut som vi här har fattat.
Fru talman! Jag är naturligtvis inte nöjd med det här svaret. Utbildningsministern berättade inte vad som är skälet till att regeringen vid sittande sammanträde går tvärt emot en rekommendation. Det blir ju inte ett enklare eller enhetligare antagningssystem av detta, utan det blir orättvist och fel. Jag kan inte begripa och jag tror att egentligen inte heller Carl Tham begriper vad det kan finnas för utbildningspolitiskt skäl för att straffa en teknist som faktiskt gör en extra insats och pluggar franska. Det är väldigt kul när ett gäng ungdomar i Söderhamn övertygar kommun, skolledning osv. om att de skall få gå några extra kurser så att de kan ha en chans att komma in på högskolan och läsa teknisk biologi. Det är självklart litet svårt för mamman när pojken kommer hem och berättar att han straffas för att han valde den franskkurs som mamman antagligen pläderade för. Mamman skriver i sitt brev, som också utbildningsministern har fått: Skall jag rekommendera honom att sluta läsa franska för att han i bästa fall skall klara av att komma in på teknisk biologi, där inträdeskraven är höga? Jag tycker att detta är en helt orimlig konsekvens. Jag förstår inte hur man kan ha kommit på det, och jag hoppas innerligt att vi egentligen, oavsett vad vi har för synpunkter i övrigt på antagningssystemet, vill ha ett system som uppmuntrar alla elever att läsa litet extra. Jag tolkar utbildningsministern så att han möjligen ändå tänker fundera på just denna fråga. Det finns i min interpellation också en annan sida av saken, nämligen att man från regeringens sida valde att också göra en förändring så att kurser med reducerat program inte skall kunna sänka jämförelsetalen. Detta tar utbildningsministern delvis upp i sitt svar, men jag tycker att det finns orimligheter också där. Jag har frågat vilka åtgärder ministern bedömer att högskolorna kan behöva vidta, inte om man behöver vidta dem när det kommer elever med otillräckliga förkunskaper. Jag är också litet fundersam över det sista som utbildningsministern tar upp. Han framhåller att det kan komma elever som aldrig har läst engelska och som måste börja från början med det och att också de skall kunna läsa vid högskolan. Jag tycker att det är en orimlig ståndpunkt att man skall slippa att ha engelska som förkunskapskrav. Engelsk litteratur används ju i dag generellt i den högre utbildningen. Det viktiga för de här eleverna är att de har möjlighet till inläsning och komplettering, så att de får de rätta förkunskaperna. Detta är dock två andra sidor av saken. Det som jag tycker att utbildningsministern i första bör använda den här stunden till är det som jag uppfattar som en orimlighet och som jag tycker att den här mamman påpekar så bra i sitt brev till både mig, Carl Tham och Ylva Johansson. Jag hoppas innerligt att regeringen med det snaraste gör sådana justeringar att kreativa ungdomar i Söderhamn inte känner att de drabbas orättvist av beslutet.
Fru talman! Jag har redan svarat Beatrice Ask på den här frågan. Vi anser att man bör ha ett något så när enhetligt system, och det leder till en rad komplikationer om man i meritvärderingssystemet skall ge ökade poäng eller meritvärderingar för extra kurser som de studerande läser. Det kan också skapa, om det utvecklas i full skala, en problematik inom högskolan. Det är inte så att någon straffas, men det är rätt, som Beatrice Ask säger, att det heller inte nödvändigtvis blir en fördel. Sådant är systemet, och det är avsett att ge en enkelhet och överblickbarhet. Det skall dessutom motverka att det skapas en utveckling där allt fler läser vissa extra kurser för att komma in på en viss utbildning. Men som jag också har sagt avser vi naturligtvis att följa detta mycket noga. Jag vet vidare inte riktigt vad Beatrice Ask här avser med begreppet "sittande sammanträde". Beatrice Ask, som själv har varit statsråd, vet mycket väl hur regeringssammanträden går till. Alla ärenden som kommer till regeringen är väl beredda. Det är inte så att ärendet inte är berett ordentligt. Däremot är det uppenbart att frågan är komplicerad och att vi kommer att följa den med stor uppmärksamhet, och eventuellt vidta förändringar om det visar sig att det är motiverat. Det vill jag gärna säga. Beträffande den andra frågan vet jag egentligen inte riktigt vad Beatrice Ask avser. Frågan lyder vilka insatser regeringen avser att vidta för de elever som läst reducerade kurser, men ändock ges tillträde till högskolan. Jag har givit ett ganska utförligt svar just på den frågan. Jag har konstaterat att det är rektor som avgör om man skall få reducerad kurs, och rektor får inte medge reducerad kurs om det inte föreligger mycket särskilda skäl för detta. Det är alltså inte möjligt, och skall enligt gymnasieförordningen inte vara möjligt, att ta reducerad kurs för att därmed öka sina chanser att komma in på högskolan. Man har avsiktligt konstruerat ett system som innebär att de som läser reducerad kurs ändå kan komma in på högskolan, så att de individer som har fått reducerad kurs av särskilt skäl ändå skall ha möjlighet att gå vidare till högskolan. Om detta inte hade varit möjligt skulle man redan från början ha sagt att dessa individer inte har någon nytta av sin reducerade kurs i förhållande till de krav som högskolan ställer. Regeringen avser inte vidta några särskilda åtgärder för dessa elever. Det är naturligtvis högskolans sak att ta hand om sina studerande och se till att de får den utbildning som krävs. Det är i allra högsta grad också de studerandes sak att ta ansvar för sina egna studier och att driva de studierna framgångsrikt. En del misslyckas. Andra, och lyckligtvis flertalet, lyckas. Det finns inga särskilda åtgärder som skall vidtas. Däremot har högskolan ett särskilt ansvar - det har jag betonat - för studenter som har ett funktionshinder. Högskolan har också ett särskilt ansvar för invandrarstuderande som av ett eller annat skäl har problem. Det har vi skrivit i årets proposition. De kan exempelvis ha bristfälliga kunskaper i engelska. Då måste man från högskolans sida göra särskilda insatser för att se till att dessa studerande skaffar sig dessa kunskaper. Här i Sverige befinner vi oss härvidlag i en ganska ny situation, eftersom vi tidigare inte haft så många invandrarstuderande som vi kommer att få i framtiden. Här finns mycket att lära från de stora invandrarländerna, exempelvis England eller USA, där man är van vid att studerande har olika förkunskaper och att högskolorna behöver göra särskilda insatser för att se till att de klarar sina studier.
Fru talman! Jag förstår också behovet av att skapa ett enhetligt system, men det kan aldrig vara ett problem för högskolan om en teknist kommer med kunskaper i franska. Det är tvärtom så, att vi vet att vi behöver det. Då blir det litet väl enhetligt om man slår ungdomar i huvudet med detta. De är väldigt målinriktade, och de vet att det är tufft att komma in på en del av linjerna. Man väljer bort ett ämne om man inte vet att betyget bara skall räknas med om det höjer snittbetyget. Det var det som Högskoleverket hade insett, och därför föreslagit en bestämmelse i linje med detta för att inte stoppa dessa ungdomar. Regeringen ändrade sig. Mitt uttryck "sittande sammanträde" hänförs till att jag vet att tjänstemännen på Högskoleverket var rätt överraskade, så det måste ha varit väldigt sent i den beredningsprocess som regeringen hade som denna förändring kom till stånd. Hade högskolan fått bestämma hade problemet aldrig uppstått. Utbildningsministern säger att han inte riktigt förstår min andra fråga eller de invändningar jag har. Han menar att han reder ut frågan ordentligt i svaret. Där finns en beskrivning av att det är ganska komplicerat att få reducerad kurs, vilket jag naturligtvis känner till. Oavsett denna komplikation, och oavsett skälen, kan reducerad kurs innebära att man har färre kunskaper inom ett visst område jämfört med det en fullständig kurs skulle täcka. Man saknar dessa kunskaper. Min fråga gällde närmast om regeringen bedömer att högskolorna kan behöva göra något för att komplettera. Jag vet inte. Men eftersom det är en regel som ändrades tyckte jag att det var intressant att veta om regeringen hade något underlag på området som jag inte kände till. Jag tror nämligen att det är väldigt viktigt att vi följer upp och ser efter när reducerad kurs tillåts - att vi får riktiga exempel. Då kan vi också möta sådana elever när de kommer till högskolan. Det lättaste undantaget är möjligen de som får reducerad kurs på grund av ett handikapp. Det kan vara svårare när man får reducerad kurs på grund av otillräckliga kunskaper, språkproblem eller annat. Det är närmast detta jag tänker på i min fråga. Jag skall följa upp den på annat sätt.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag är beredd att stoppa import av genmanipulerad soja med hjälp av artikel 16 i direktiv 90 EEG eller på annat sätt. Som skäl för frågan anförs de miljö och hälsoproblem som användning av genetiskt modifierade organismer i allmänhet och den herbicidtoleranta sojan i synnerhet kan tänkas ge upphov till. Först vill jag nämna att ärenden om utsättande av genetiskt modifierade organismer i miljön eller marknadsintroduktion av produkter som innehåller eller består av GMO måste föregås av en noggrann prövning enligt det s.k. GMO-direktivet 90 EEG. Denna görs av de olika medlemsstaternas behöriga myndigheter. I Sverige har Statens jordbruksverk ansvar för bedömning av modifierade organismer av detta slag, men samråd sker alltid med övriga behöriga myndigheter enligt förordningen 1994:901 om genetiskt modifierade organismer. Sverige röstade nej till den aktuella sojabönan, eftersom det inte klart framgick vilka användningsområden den var avsedd för. Den svenska linjen har generellt sett varit tämligen restriktiv. Användning av gentekniskt modifierade grödor eller marknadsintroduktion av produkter som innehåller eller består av GMO skall endast få ske under etiskt godtagbara former, utan risker för miljön och utan risker för människors och djurs hälsa. Dessa förutsättningar bör gälla vid marknadsintroduktion av produkter oavsett om genteknik använts eller inte. Det finns all anledning att se positivt på utveckling av grödor och produkter som ger konsumenten bättre kvalitet, som har ett bättre näringsvärde, som innebär övergång till biologiskt nedbrytbara lågdospesticider och som kan ge oss ett lönsamt och effektivt jordbruk. I den mån gentekniken kan ge oss sådant utan att vi behöver göra avkall på de villkor jag tidigare nämnde, ligger det självklart i vårt intresse att ta den till vara. I märkningsfrågan är Sveriges uppfattning att livsmedel alltid skall märkas om de innehåller eller består av GMO. Om ett livsmedel framställs med hjälp av GMO är det i de flesta fall angeläget att konsumenten får kännedom om detta genom märkning. Denna linje hävdas i de nu pågående förhandlingarna inom EU om förslaget till förordning om s.k. novel food och har konsekvent framförts i samband med marknadsgodkännande enligt GMO-direktivet. Enligt GMO-direktivet och dess tolkningsdokument kan emellertid märkning krävas endast med hänvisning till riskbedömningen. Märkning får enligt tolkningsdokumentet inte krävas enbart av det skälet att en produkt innehåller eller är framställd med hjälp av GMO. Det är Sveriges förhoppning att en novel foodförordning skall innebära en förändring i detta avseende. Sverige arbetar aktivt på att få till stånd allmänna bestämmelser om märkning i dessa förhandlingar. Av GMO-direktivets artikel 16 följer att om en medlemsstat har grundad anledning att anta att en produkt som blivit godkänd enligt direktivet utgör en risk för människors hälsa och miljön, får medlemsstaten tillfälligt begränsa eller förbjuda användning eller försäljning av produkten inom sitt territorium. Medlemsstaten skall då omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om beslutet och skälen för detta. Kommissionen skall sedan fatta beslut enligt ett speciellt röstningsförfarande inom tre månader. Den aktuella sojabönan kan inte odlas i Sverige. Min uppfattning är att sojabönan inte utgör en sådan risk att en åtgärd enligt artikel 16 är befogad. Sverige har därför inte för avsikt att begära en sådan prövning. Sverige koncentrerar i stället sina ansträngningar på att få en förändring vad avser märkning av GMO produkter till stånd via en novel food-förordning. Slutligen vill jag säga att fallet med den herbicidtoleranta sojabönan inte på något sätt är prejudicerande för hur vi skall agera i andra motsvarande ärenden. Varje ärende hanteras för sig och bedöms utifrån sina egna förutsättningar.
Fru talman! Bakgrunden till interpellationen är den första lasten från USA av soja som består av soja som odlats som man gjorde förr blandad med soja som är genmanipulerad. Soja är en produkt som på ett eller annat sätt ingår i 60 % av alla beredda livsmedel som soja eller som sojalecitin, t.ex. i margarin. Den här sojasorten, RRS, Roundup Ready Soyabean, har tagits fram av kemijätten Monsanto. Sojan har den effekten att den är extremt tolerant mot Roundup, som är ett bekämpningsmedel som innehåller en aktiv substans som heter glyfosat. Det här har gjorts genom att gener från virus, bakterier och petunia har stoppats in i sojan. Effekten är att man kan odla soja och bespruta fälten med mycket Roundup, vilket gör att man tar död på allt annat än sojan. Det är en mycket otäck utveckling vi kan se framför oss. Som biolog kan jag säga, att av all miljöförstöring som kommit är den genetiska miljöförstöring som vi nu står inför det som skrämmer mig mest och det som jag tror kommer att få mycket stora konsekvenser för framtiden. Varför? Jo, först och främst kan vi se, att när dessa gener planteras in i sojan blir det en ny sorts organism, som inte finns i naturen tidigare och som om den sprids till miljön kommer att kunna bete sig på ett mycket oförutsägbart sätt. Vi kan se vad som har hänt i många fall där organismer har kommit ut på ställen där de inte hör hemma. Det gäller t.ex. nilabborren i Victoriasjön, där 200 av de inhemska arterna försvann. Vi kan se vad som hände när man flyttade kaniner och rävar till Australien. De hörde inte hemma där och tog död på mycket av det som tidigare fanns. Vi kan se hur jättebjörnlokan breder ut sig rejält i Sverige därför att den inte har några naturliga fiender. Det finns risk för att de genmanipulerade sorterna också kan göra det. Det finns också andra obehagliga risker. De gener som har planterats in i sojaböjan kan sprida sig till närbesläktade arter. Att det kan ske har visats både på laboratorium och i fältförsök. Vad detta kommer att leda till för miljön har vi ingen aning om i dag. Dessutom kan vi se att de här produkterna kommer att innehålla nya typer av proteiner, som man inte vet om folk är allergiska mot. Det är ingen som äter petunia, men nu får vi helt plötsligt en petuniagen i maten. Vad det kommer att betyda för allergiker vet vi inte. Det bekämpningsmedel som används är glyfosat. Det kallas lågdospreparat, men det borde egentligen heta extremgiftigt preparat. Det som gör att det kan användas i mycket låg dos är att giftverkan är så stark. Det har nu visat sig att det kan bli kvar i växterna. Det har också visat sig, att om det kommer in i människan påminner det om vissa enzymer och kan påverka vår egen metabolism. Det är inte alls ett så ofarligt preparat som har påståtts. I och med att det används i små doser är det mycket svårt att härleda. Det finns alltså en mängd anledningar till att vi i Sverige, där konsumentmotståndet är massivt mot genmanipulerade produkter, borde säga nej tack till den här sojan. Vi i Miljöpartiet anser att den inriktning Sverige har i dag är alldeles för aningslös. Jag är inte alls nöjd med svaret. Jag tycker att Sverige har givit upp. Det är mycket intressant att vi i svaret får veta att Sverige har haft en "tämligen restriktiv" hållning. Vi konsumenter är inte "tämligen" restriktiva i det här fallet; vi vill inte ha eländet. I EU finns det inte någon möjlighet att få till stånd en riktig märkning. Det enda vi kan göra för att säga nej till de här produkterna är att se till att inte få in dem i landet. Jag är förvånad att det, i den här situationen, är öppet för de här produkterna, att vi i Sverige inte kan säga att vi inte vill ha dem. Vi kan se vilka effekter detta kan få, och det enda vi kan göra är att säga nej. Jag undrar hur det kommer sig att Sverige inte vågar försöka använda artikel 16, som Österrike har gjort.
Fru talman! Det här är en viktig fråga. Det är inkörsporten till någonting nytt, någonting osäkert, någonting som vi är ganska rädda för, helt enkelt därför att vi inte vet var det hamnar. I svaret finns en del positiva saker. Sverige röstade nej när den aktuella sojabönan var på tal i EU, säger jordbruksministern, och det är bra. Det är också bra att man nu förhandlar för att få till stånd en märkning. Jag funderar om märkningen när det gäller novel-food är tillräcklig. Märkningen bör ju gälla all användning av sådana här genförändrade organismer och livsmedel som innehåller sådana. Vad jag skulle vilja veta av jordbruksministern i det fallet är på vilket sätt de här förhandlingarna drivs och hur pass aggressiva vi svenskar är i detta fall. Som Gudrun Lindvall sade, andas svaret inte någon större aggressivitet när det gäller att hantera de här frågorna. Det är litet mera av en uppgivenhet, att det här är någonting som vi får ta, kanske också med en förhoppning om att det är någonting fantastiskt bra, som vi får väldigt god nytta av. I vissa sammanhang kan sådana här genförändringar kanske vara det. I det aktuella fallet med sojabönan funderar jag över motivet till en genförändring för att kunna använda en viss typ av bekämpningsmedel. Jag vet inte vem som har intresse av det - om det bara är kemiindustrin och de ekonomiska intressena som ligger bakom. Man binder ju upp brukarna att använda en viss böna och ett visst preparat, därför att det är de som passar ihop. Men det är inte säkert att dessa är så förfärligt bra. Det kanske finns andra bönor som är mycket bättre ur näringssynpunkt och ur livsmedelssynpunkt men som inte passar in i sammanhanget och därför inte kommer till användning. Man stoppar utvecklingen på det området, vilket måste vara mycket dumt. För svenskt vidkommande står det att bönan inte kan odlas i Sverige. Nej, det går inte. Det har gjorts stora försök att odla soja i Sverige, men det har inte lyckats särskilt bra. Det kan då ligga nära till hands att börja använda genförändrad raps och genförändrade sockerbetor. Det är en utveckling på gång, och det finns stora intressen i kemiindustrin för att göra det. Då har vi det här. Då har vi också de miljömässiga bekymmer som detta kan leda till. Vi känner inte till dem. Det går också stick i stäv med den målsättning som vi har att använda mindre bekämpningsmedel. Det här är ett sätt att legitimera användning av bekämpningsmedel, och speciellt ett visst bekämpningsmedel. Jag tycker att det är mycket oroande att det blir så att de genförändrade produkterna kommer in. Det är ett absolut minimikrav att det skall göras en ordentlig märkning och att Sverige agerar på ett sådant sätt att detta kommer till stånd. Min fråga till jordbruksministern är avslutningsvis: Kommer detta att ske, så att vi som konsumenter kan vara lugna? Det finns en oro hos konsumenterna, som är rädda för att äta sådant här. Det finns en oro hos producenterna, för att de skall behöva använda de här produkterna. Förr eller senare blir producenterna mer eller mindre tvingade att göra det, för att hänga med i den utveckling som sker - annars blir de utkonkurrerade. Jag tycker inte att vi skall medverka till det.
Fru talman! Låt mig först konstatera att interpellanten ställer mycket stora krav på de aktörer som vill använda genteknik, bl.a. att de skall vara noggranna med fakta. Hon är själv inte lika noggrann med fakta i sin interpellation. Hon skriver där att avsikten med manipulationen - som hon kallar förändringen just när det gäller sojabönan - är att få en sojaböna som tål dubbel dos av Roundup. Vi hörde också Gudrun Lindvall säga att det var fråga om nya tekniker, där man inte odlar som man gjorde förr - underförstått att det är mycket bättre att odla som man gjorde förr - att det är en otäck utveckling som vi står inför och att det handlar om att använda mycket Roundup. Låt mig då säga att avsikten inte är att använda mer bekämpningsmedel. Det är inte därför den här förändringen har gjorts. Det handlar om bekämpningsmedel i normala doser, om ett bekämpningsmedel som är godkänt för användning också i Sverige och som enligt Kemikalieinspektionen tillhör de bekämpningsmedel som är att föredra. Om vi hade ett jordbruk i Sverige och i världen som var totalt fritt från kemikalieanvändning skulle det vara oerhört allvarligt om genteknik användes för att ta fram grödor som kräver kemikalieanvändning. Så är inte fallet. Sanningen är den att vi har ett jordbruk, inte i så hög grad i Sverige men i världen, som bygger på en massiv användning av bekämpningsmedel. Odling av sojaböna är en del i detta jordbruk. Sojabönor odlade som man gjorde förr, som Gudrun Lindvall uttrycker det, är utsatta för stor användning av bekämpningsmedel, vars effekter på miljön är betydligt mer negativa än Roundup. Det är märkligt att konstatera att Miljöpartiet och Gudrun Lindvall, som brukar föra miljöns talan, här föredrar att vi stannar kvar i det tunga kemikalieberoende samhälle som vi tyvärr under några decennier har byggt upp, i stället för att försöka finna lösningar på de problem som vi har skapat. Naturligtvis kan man i sak vara tveksam till att den här utvecklingen drivs av de stora kemiföretagen, som gärna kopplar framtagandet av nya grödor till användningen av sina kemikalier. Jag delar den skeptiska inställningen i det fallet. Det är beklagligt att så mycket av forskningen och utvecklingen på det här området handlar om just herbicidtolerans och drivs av de här stora företagen. Ett av skälen är naturligtvis den stora tveksamheten till användandet av genteknik över huvud taget, som gör att t.ex. vi i Europa förhåller oss avvaktande, inte deltar i forskningen och utvecklingen, utan lämnar till de här stora kemijättarna att driva utvecklingen i den riktning som de är intresserade av. Jag tycker att vi, som land, borde vara med. Vi borde vara med på den internationella nivån och verka för en utveckling av genteknik som kan användas för att lösa problem, som kan användas för att driva utvecklingen åt ett annat håll än de stora kemikalieföretagen vill göra. Gudrun Lindvall talar om de många fallen av introduktion av främmande organismer som har ställt till problem. Jag kan notera att inte ett enda av dem handlar om genteknik. Jag kan också notera att det under de dryga 20 år som tekniken har använts - det är alltså härvidlag inte längre något nytt och osäkert det handlar om, Lennart Brunander - inte finns ett enda fall konstaterat där just gentekniken i sig skulle ha skapat den här typen av problem, skulle ha introducerat växter som har ställt till oreda i naturen. Att bevaka att så inte sker är en oerhört viktig aspekt av användandet av genteknik. Det är också en riskvärdering som alltid görs när man använder genteknik. Jag vill säga att vi från svensk sida lägger mycket stor tyngdpunkt på att vi skall vara oerhört restriktiva, och vi skall vara noggranna just när det gäller risken för att det finns vilda släktingar. Den risken är betydligt större när det gäller t.ex. raps, som vi har i Sverige och som har en vild släkting som heter åkerkål. Varje gröda, varje fall måste betraktas var för sig. Det tycker vi är oerhört viktigt. Men de argument som har framförts anser vi inte har bärighet just på det nu diskuterade fallet.
Fru talman! Jag börjar förstå det höjda tonläget hos jordbruksministern. Det är inte lätt att försvara det här. De facto har Monsanto sett till att man har fått en högre tolerans mot Roundup i sin RRS för att man skall kunna använda Roundup effektivare, i högre doser, för att därmed slå ut konkurrenterna till den soja man vill odla och få högre skördar. Det är otvetydigt så. Det säger även Monsanto. Man går ut i reklamen med att den här sojabönan tål högre doser Roundup. Jag hoppas att jordbruksministern kan vara så ärlig att hon kan erkänna att det finns en baktanke med detta. Det ger högre skördar om man kan använda mer Roundup och man behöver inte riskera att sojabönan själv blir tålig. Många av de andra argumenten får mig att undra vilka argument som skulle göra att jordbruksministern började föra en mer restriktiv linje i den här frågan. Det känns litet grand som om Sverige har givit upp. Det är precis som Lennart Brunander säger, att det här naturligtvis är inkörsporten till många andra produkter, sockerbeta och raps framför allt, som kan odlas i I artikel 16 i det som kallas för GMO-direktivet, som jag hänvisar till, finns det ingenting som säger att vi måste titta på just miljön i Sverige. Vi kan mycket väl hävda dels att vi har en högre andel allergiker i Sverige, och vi vet att det kan vara farligt för allergiker med nya typer av proteiner, dels att vi naturligtvis kan se att det här är farligt för miljön. Man kan se, Annika Åhnberg, både på laboratorium och i fältförsök, att det finns en risk för spridning av de här generna. Det är precis som jordbruksministern säger, att de fall jag tog upp är inte genmanipulerade organismer. Nej, därför att vi är precis i vår linda. Vi måste se på liknande fall i världen, eftersom vi nu skall använda jordklotet som ett gigantiskt försökslaboratorium. Då är det bra om vi kan hitta några eventuellt parallella fall som kan leda våra tankar till vad som skulle kunna hända. Det är precis som jordbruksministern säger, vi vet inte vad som kommer att hända. Men vi står inför frågan: Skall vi riskera att det vi kan tänka oss kan ske, skall få ske? Skall vi se till att vi har bevisen innan vi säger nej? Vad händer då? Då är det ju för sent. Det är precis som Lennart Brunander sade, säger vi ja till sojan blir det mycket svårt att sedan använda artikel 16 i direktivet och säga nej till raps. Skall vi godta att miljön hotas på ställen där sojan har en vild släkting och att vi skall kunna använda de produkterna här, men inte godta rapsen, därför att den kan odlas i Sverige? Det blir mycket svårare att säga nej till rapsen om vi nu säger ja till sojan. Det är naturligtvis en inkörsport. Jag är också förvånad över den del i svaret där jordbruksministern mer eller mindre lovordar den här tekniken. Jag undrar: Kan jordbruksministern säga någon produkt som har inneburit att vi har fått bättre kvalitet, bättre näringsvärden, ett lönsammare och effektivare jordbruk med hjälp av gentekniken? Vi har ett alternativt jordbruk, det ekologiska, som ger hög kvalitet, näringsvärden, som är lönsamt och effektivt och inte ens använder de här lågdospreparaten, som jordbruksministern tydligen tycker är ofarliga, och faktiskt säger nej till GMO. Jag har mycket svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna leda till ett jordbruk som skulle kunna vara positivt för framtiden. Jag är också mycket förvånad att höra dessa lovord över de extremgiftiga herbiciderna. De bör naturligtvis fasas ut, precis som alla andra gifter. Bönderna i Sverige har ju sagt att man vill minska användningen av lågdospreparat. Jag förstår inte alls varför jordbruksministern skall lovorda detta. Det finns många andra aspekter som vi säkert kommer att ta upp i flera debatter om GMO, t.ex. kan man se en effekt som är mycket litet undersökt. Det är det faktum att en stor del av genomet är mycket passivt. Men man kan se att det aktiverar vissa gener. Genom att stoppa in främmande gener kan man se att andra gener än de som brukar vara aktiva i en växt helt plötsligt börjar bli aktiva. Vilka effekter det får vet man inte. Där står än så länge forskningen frågande. Jag undrar: Skall inte Sverige vara ett land som verkligen går före när det gäller miljö och som går före när det gäller konsumentintressen? På vilket sätt skall konsumenterna i dag kunna vara säkra på att man vet om man får detta eller inte? Såvitt jag kan se är enda möjligheten att veta att vi slipper GMO-sojan att vi säger nej i Sverige. Kan man inte tänka sig att vi säger nej innan vi vet att det finns en märkning som vi kan acceptera, en märkning som faktiskt skulle göra att vi även kan märka produkter där det finns t.ex. Jordbruksministerns svar tycker jag andas uppgivenhet, och det är beklämmande.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
Jordbruksministern pratade om arbetet med genförändringar. Visst har vi ett sådant arbete i Sverige, fast inte så mycket på det här området. På det medicinska området har vi ett mycket utvecklat sådant arbete i Sverige, där det gör väldigt stor nytta och där vi kan ha det under kontrollerade former. När det gäller det här området har vi försök i Sverige, just på raps och sockerbetor. Men det är kanske inte så många svenska intressen som har varit med. Försöken har visserligen varit omgärdade med en del restriktioner, men jag har varit tveksam också till dem, måste jag säga. Jag tycker att jordbruksministern skönmålar användningen av genförändringar när hon talar om vilken nytta de gör. Om man nu skall använda genförändringar i det här sammanhanget, är det då förnuftigt att använda dem för att göra växterna mer toleranta mot gifter? Vore det inte rimligare att man använde dem för att växterna skulle klara de problem som de möter i naturen, så att vi inte behöver använda gifter? Detta visar ganska väl vad som är orsaken till att man gör de här förändringarna. Det är för att kunna sälja sina egna produkter. Det här är ett bekymmer. Jordbruksministern säger att det är godkända preparat. Självklart. Men det är de godkända preparaten vi skall minska användningen av, för vi använder inte några andra än godkända preparat. Sedan sägs det att det här är mindre giftigt och att det är nedbrytbart. Jag har också pratat med de här intressenterna. Jag vet att de, när de använder de här preparaten säger: Men du skall inte så sockerbetor året efter. Varför det? Jo, för sockerbetor är känsliga och skulle kanske inte växa då. Då faller ju hela resonemanget. Jag förstår att jordbruksministern har bekymmer med det här, för det är starka intressenter som jobbar. Men vi vill ha över jordbruksministern på rätt sida, då skall vi hjälpa till och slåss mot de här intressena, det lovar jag.
Fru talman! Jag anser nog att jag befinner mig på rätt sida. Rätt sida är att ha en restriktiv hållning till användning av genteknik men inte en helt avvisande, som jag förstår att t.ex. Gudrun Lindvall har. Genförändringar använder vi oss redan av. Växtförädling och husdjursavel går ut på att förändra gener hos växter och djur. Belgisk blå, en köttdjursras som vi tycker väldigt illa om, är inte förändrad med genteknik utan med s.k. vanlig husdjursavel. För mig leder det till slutsatsen att vi skall vara restriktiva. Vi skall ha etiska och moraliska bedömningsgrunder oavsett om vi använder genteknik eller inte. Allergiframkallande ämnen skall vi naturligtvis undvika, men om vi t.ex. stoppar nötter i kaksmeten är det inte vispen som är allergiframkallande - det är nötterna. Samma sak gäller med gentekniken. Om vi använder genteknik för att föra in någonting som är allergiframkallande i en annan produkt är det inte gentekniken det är fel på utan det som vi stoppade in. Vi skall självfallet vara oerhört restriktiva och se till att vi inte använder allergiframkallande medel. Det är dock riktigt som ni båda säger: Vi vet inte allt om de här teknikerna. Men vi vet vid det här laget ändå en hel del. Det handlar inte om nya och osäkra tekniker utan om tekniker som nu har använts i mer än 20 år. Man kan säga att det här står i början av sin utveckling när det gäller växtförädling, och det är just därför det är viktigt att vi är restriktiva. Men det finns en oerhört omfattande användning inom forskning och inom t.ex. läkemedelshantering. Genteknik som har använts för läkemedel leder naturligtvis också till att produkterna så småningom kommer ut i samhällets kretslopp. Är det er uppfattning att man i så fall också skall säga nej till den typen av användning, med hänsyn till att det kan innebära risker för miljön? Och vad skall man i så fall i stället erbjuda de människor för vilka det inte finns några andra läkemedel? Jag menar att vi självfallet skall sträva bort från användningen av kemikalier. Det gäller naturligtvis i första hand de allra sämsta medlen, som vi måste bli av med. I andra hand skall vi försöka bli av med de här medlen också. Man kan då ställa sig frågan: Om man har en växtförädling som leder till att en växt i sig blir motståndskraftig mot t.ex. ett insektsangrepp, är det då acceptabelt eller inte om man har använt genteknik? Är det att föredra att man fortsätter att använda olika typer av traditionella kemikalier som bekämpningsmedel? Jag vill än en gång understryka att regeringen menar att vi skall vara oerhört restriktiva i användningen av genteknik, men vi skall trots allt inte säga totalt nej. Vi är inte så lyckligt lottade att vi lever i en situation där vi har goda alternativ till all användning av genteknik. Vi är i själva verket i den situationen att vi har ställt till många stora miljöproblem. Vi måste försöka hantera dem; vi måste försöka komma bort från kemikaliesamhället. Rätt använd - det är min övertygelse - kan genteknik vara en av vägarna att nå det målet. Jag tror inte att gentekniken innebär en ljus framtid och att vi skall bejaka allting som händer, tvärtom. Vi prövar varje fall för sig. Men till skillnad från Gudrun Lindvall vill jag inte säga nej till tekniken som sådan utan behålla just inställningen att pröva varje fall för sig. Det är därför vi t.ex. säger nej till tillämpningar i raps eller i majs, där diskussionen också är aktuell. Men det är också därför vi kan acceptera användningen i det här fallet - efter det att en prövning har gjorts, en prövning som också har reglerat vad man får använda den här sojabönan till. När det gäller förhandlingarna om novel food kan jag med glädje konstatera att det äntligen ser ut som om det håller på att lossna. Förhandlingarna ser nu ut att kunna föras till ett lyckligt slut som innebär att vi får en klar och tydlig märkning. Det är vi naturligtvis oerhört angelägna om, för det är viktigt att människor får göra sina egna val.
Fru talman! Det är en oerhörd skillnad mellan vanlig växtförädling och avel å ena sidan och genmanipulation å den andra. Här går vi över de biologiska barriärerna på ett sätt som naturen själv aldrig skulle kunna göra. Det är inte möjligt för soja att normalt få avkomma med petunia. Det är precis det som är den stora och avgörande skillnaden: Vi gör någonting som aldrig kan göras i naturen. Naturligtvis är det så att alla växter alltid förändras. Hela tiden får de växter som lyckas få små genetiska förändringar som ger större motståndskraft bättre möjligheter att klara sig i naturen. Den förändringen sker hela tiden, men det är något helt annat än det vi gör nu. Vi går över genbarriärerna, plockar vissa gener och stoppar in dem i växter där de normalt aldrig skulle kunna förekomma. Därmed skapar vi egentligen helt nya arter. En annan skillnad är att i de här fallen kan generna spridas vidare på ett okontrollerat sätt. Jag har hittills inte hört någon forskare som håller på med det här, Annika Åhnberg, som kan garantera att det inte kan ske. Tvärtom har det stått flera artiklar i Forskning och Framsteg där bl.a. danska forskare mycket kraftigt har varnat för att det finns en risk att de gener som är resistenta mot t.ex. Roundup sprids till just de ogräs, t.ex. åkerkål, som man vill bekämpa med Roundup. Det kan innebära att vi står inför ett gigantiskt miljöproblem. Då, Annika Åhnberg, kan det komma betydligt aggressivare gifter än den glyfosat-Roundup man använder i dag. Jag och Miljöpartiet menar att den stora farligheten är just detta: Vi sprider de här organismerna i miljön på ett sätt som gör det svårt att kontrollera följderna. Naturligtvis finns det vissa användningsområden för gentekniken inom den medicinska forskningen - där man ser till att manipulera enskilda celler och vet att en spridning inte kan ske - som vi kan acceptera. Men när, Annika Åhnberg, skall vi använda försiktighetsprincipen om inte i det här fallet? Och skall Sverige verkligen vika sig för EU så att svenska konsumenter tvingas äta genmanipulerad föda på grund av EU-medlemskapet? Stå upp, säg nej, våga gå före och visa att Sverige menar allvar i de här frågorna!
Fru talman! Vi människor gör mycket som naturen inte kan göra. Vi använder oss t.ex. av mutagenes, dvs. att man bestrålar cellkärnor, och använder kemikalier för att få celler att smälta samman och förändra sig. Cellfusioner och mutagenes är sådant som vi räknar till de traditionella metoder som inte hör till gentekniken men där man använder cancerframkallande ämnen och inte alltid kan förutsäga vad resultatet av processerna innebär. Jag tycker att vi bör vara restriktiva - jag upprepar gärna det. Det är inte vår inställning att vi skall låta genteknik eller andra nya tekniker välla in över vare sig Sverige eller andra länder på något okontrollerat sätt. Vi skall vara restriktiva. Det finns i själva verket inga tekniker som är så kringgärdade med riskvärderingar och säkerhetsbestämmelser som just gentekniken. Jag skulle vara lycklig om vi hade hälften så strikta bestämmelser när det gäller en hel del av det som vi traditionellt tillåter oss att göra. När Gudrun Lindvall nämner forskare vill jag gärna säga att forskare i USA på 70-talet själva kände att det här fanns anledning att vara restriktiv. Forskarna belade sig själva med ett moratorium, dvs. ett stopp, för forskning under några år medan man analyserade och satte sig bättre in i vad gentekniken kan innebära. För en tid sedan skrev två av de pionjärer som var med om att införa moratoriet, Paul Berg och Maxine Singer, en artikel där de konstaterade att det var bra att vara restriktiv. Samtidigt konstaterade de dock att man 20 år efteråt kan notera att inget av de hot man då såg faktiskt har infallit, trots att man i dag i hundratusentals olika verksamheter dagligen använder genteknik. Miljöpartiet anser uppenbarligen att vi skall nöja oss med att ha ett samhälle som lever med stora miljöproblem. Vi skall tydligen inte, restriktivt och försiktigt, försöka finna nya vägar. Försiktighetsprincipen, Gudrun Lindvall, skall alltid gälla! Jag menar att vi måste våga prova även nya vägar, eftersom vi är i en situation där vi har stora problem som måste lösas. Men vi måste alltid vara försiktiga - oavsett om vi använder genteknik eller inte.

Fru talman! Annika Nordgren har ställt två och Bengt Hurtig åtta frågor till mig som rör regelverket för den svenska krigsmaterielexporten. Jag skall besvara frågorna omsorgsfullt i tur och ordning. Annika Nordgren frågar om jag avser att vidta åtgärder så att Kockums inte tillåts att i samarbete med utländskt företag fortsätta att utveckla nya ubåtar enbart för exportmarknaden och om jag avser att vidta åtgärder så att de ubåtar som snart tas ur tjänst ur den svenska försvarsmakten inte exporteras. I riktlinjerna fastslås att exporten skall bedömas "erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd". Det är således inte förenligt med riktlinjerna att exportera krigsmateriel för exportens egen skull. Jag delar det tidigare statsrådet Nygrens syn när han konstaterade att det i denna formulering i riktlinjerna ligger något mer än målsättningen att förbilliga försvarets anskaffningskostnader genom längre produktionsserier. Det svenska försvarets beställningar sker med ganska långa mellanrum, konstaterade Nygren i ett frågesvar till Annika Nordgren den 21 februari i år. Det är därmed viktigt att kompetens och produktionskapacitet vidmakthålls inom den svenska försvarsindustrin även mellan beställningar för det svenska försvaret. Försvarsmaktens tjänst så omfattas även denna av regelverket för krigsmaterielexport, och därmed kan endast ett begränsat antal länder komma i fråga som eventuella mottagare. Om sådana kunder inte står att finna får ubåtarna skrotas. Bengt Hurtigs första fråga gäller huruvida jag avser att följa den ambition som den tidigare utrikeshandelsministern Mats Hellström uttryckte, om att följa en mer restriktiv politik än vad den borgerliga regeringen gjorde. Min ambition på detta område skiljer sig inte från den som kännetecknade mina båda företrädare. Politiken har under denna mandatperiod blivit strängare i flera avseenden. Sålunda har exempelvis granskningen och analysen av de mänskliga rättigheterna i de berörda länderna blivit betydligt mer noggrann än vad som var fallet tidigare. Likaså görs en mer omsorgsfull prövning än tidigare när det gäller huruvida en affär kan betraktas som en följdleverans eller ej. Ett stabilt regelverk och genomtänkta beslut minskar risken för oklarheter. Det är av vikt både för industrin och för mottagarländerna. Den andra frågan gäller nya krigsmaterielaffärer med länderna i Mellanöstern. Det svenska regelverket är som bekant uppbyggt på en prövning från fall till fall av individuella exportärenden. Krigsmaterielexporten till Mellanöstern är mycket begränsad, något som framgår av regeringens årliga skrivelse till riksdagen. Denna mycket begränsade export har gått till länderna vid Gulfen. Till övriga länder i Mellanöstern har ingen export över huvud taget förekommit under senare år. De tillstånd som givits har praktiskt taget uteslutande gällt materiel som ej är direkt användbar som stridsmedel, s.k. övrig krigsmateriel. Den tredje frågan är om jag menar att man skall vara restriktiv med följdleveranser och så långt som möjligt bedöma varje ärende efter dess egna meriter. I enlighet med de riktlinjer som gäller bör det ges tillstånd till följdleverans om inte ovillkorligt hinder möter. Det finns sålunda ingen automatik i denna tillståndsgivning. I den helhetsbedömning som skall göras i varje enskilt ärende prövas i vad mån förhållandena i mottagarlandet förändrats sedan det ursprungliga tillståndet gavs. Detta tycker jag är en bra ordning som jag inte avser att luckra upp. Den fjärde frågan är om jag anser att ytterligare kanoner till Indonesien inte skall kunna betraktas som följdleveranser. Frågan om följdleveransbegreppets tillämplighet vid leveranser av kanoner har utförligt behandlats av konstitutionsutskottet i betänkande 1986/87:33. Därmed finns riksdagens noggranna analys och bedömning att tillgå som vägledning vid en helhetsbedömning av ett utförselärende av det slag som interpellanten tar upp. Den femte frågan är om jag avser att behålla hittillsvarande praxis att eftersträva största möjliga parlamentariska enighet. Regeringen fäster stor vikt vid att nå ett brett parlamentariskt samförstånd kring exportkontrollpolitiken. Detta är en tradition som vi värnar om. Ett tydligt exempel är den breddning av representationen i Exportkontrollrådet som regeringen initierat och genomfört. I dag är, till skillnad från tidigare, samtliga riksdagspartier representerade i rådet. De beslut som fattas har bredare stöd än vad som brukar förekomma inom något annat politikområde som jag känner till. Den sjätte frågan är huruvida jag avser låta den socialdemokratiska partikongressens beslut vara vägledande för den dagliga hanteringen av vapenexportpolitiken. Den sjunde frågan är om jag avser tillsätta en ny utredning i syfte att skärpa regelverket och vapenexportpolitiken. För mig, liksom för hela regeringen, är den socialdemokratiska partikongressens beslut vägledande för den dagliga hanteringen av alla politikområden. Det nuvarande regelsystemet har varit i kraft sedan 1993. Så sent som i februari i år genomfördes en genomgripande omorganisation av hela exportkontrollverksamheten och hela beslutsprocessen. Jag tycker det är rimligt att den nya ordningen får verka en tid innan det är dags att utvärdera de erfarenheter som vunnits sedan de senaste ändringarna av regelverket trädde i kraft. Vad gäller följdleveransbegreppet vill jag dock påminna om den granskning som just nu genomförs i konstitutionsutskottet. Den åttonde frågan är om jag avser att ta initiativ för att öka öppenheten kring den svenska vapenexporten. Regeringen strävar, inom ramen för de krav som sekretessen ställer, efter största möjliga öppenhet och har, som jag nämnde tidigare, i denna strävan gått längre än någon tidigare regering då vi sett till att samtliga riksdagspartier är representerade i det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet, gentemot vilket det visas fullständig öppenhet. Denna strävan efter största möjliga öppenhet visar sig också i regeringens årliga redovisning till riksdagen av föregående års krigsmaterielexport, där vi redovisar såväl mottagarländerna och exportens värde som materieltyper. Få andra länder i världen redovisar sin krigsmaterielexport med motsvarande öppenhet och detaljeringsgrad. Denna strävan efter öppenhet begränsas dock av den kommersiella sekretessen och utrikessekretessen. Regeringen har såväl företagens som de mottagande ländernas intressen att ta hänsyn till. Sekretessen är emellertid inget självändamål, och som jag tidigare framhållit eftersträvar regeringen öppenhet.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret på Bengt Hurtigs interpellation. Jag vill också konstatera att jag tycker att det är litet olyckligt att de här interpellationerna har lagts ihop. Jag för min del tycker nog att de åtta frågor som Bengt Hurtig ställde till statsrådet Pagrotsky mer än väl skulle kunna täcka den tid vi avsett för den här debatten. Att dessutom ta upp ubåtsfrågorna tycker jag gör att det är svårt att över huvud taget beröra dem i mitt svar till statsrådet. Jag vill inledningsvis konstatera att jag naturligtvis välkomnar statsrådets synpunkter och avsikt med en restriktiv vapenexportpolitik, och att han står fast vid den. Mats Hellström angav detta väldigt tydligt när han tillträdde ämbetet hösten 94. Däremot får vi väl se hur det blir i praktiken efter avslutad statsrådstid. Jag kan tänka mig att Leif Pagrotsky kan ta Fidel Castros ord "Historien får frikänna mig" som måtto för att se vad den här perioden utvisar. Det är alltså ingen av oss som i dag kan ställa det slutgiltiga avgörandet på den punkten. Jag skall kort kommentera några av frågorna. Jag börjar med Mellanöstern. Jag menar att det där finns uppenbara problem. Det finns starka företrädare från försvarsindustrin som offentligt har framfört klara önskemål, och vi vet att det finns vissa förslag och beslut på det området. Vad gäller frågan om följdleveranser, som jag ser som den huvudsakliga frågan i denna interpellation, menar jag att det är uppenbart att detta begrepp behöver benas ut. Vi behöver ha en betydligt mer omfattande diskussion om detta. Leif Pagrotsky hänvisar till ett tidigare KU betänkande från 1986/87, men det var ju en tid sedan. Den granskning som KU nu skall göra har ju ännu inte påbörjats. Det som däremot finns på området är en promemoria, som vad jag har förstått är offentlig, från ISP. Där har man hänvisat till att det finns otaliga situationer där följdleveransbegreppet kan användas. Som jag ser det bör denna enorma utveckling och möjlighet till följdleveranser definitivt skärpas till. Det är mycket beklagligt att man kan tolka följdleveranser så pass vitt. Jag vill också där hänvisa till de konkreta exempel som har nämnts om Indonesien, där det är uppenbart att leveranser kan gälla för att vara följdleveranser under hur många år som helst. Jag skulle gärna vilja ha besked om hur länge detta har kunnat användas i fallet Indonesien. Vad jag har förstått rör det sig om säkerligen 30 år. Jag vill också hänvisa till en intressant artikel av en partikamrat till statsrådet, nämligen Kurt Ove Johansson, för ungefär en vecka sedan. I den krävde man även från socialdemokratiskt håll förtydliganden av följdleveransbegreppet. När det gäller följdleveransbegreppet tar Leif Pagrotsky i svaret upp att mottagaren skall kunna känna trygghet. Men hur är det med landets befolkning? I en skrivelse från Amnesty International förra året hänvisade man till att 29 % av vapenexporten gick till länder som enligt Amnestys bedömning allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Det stämmer alltså rätt dåligt med våra önskningar att sådant inte skall förekomma. Jag menar att man måste bedöma följdleveranser på det här området med samma skärpa som man gör med förstaleveranser till ett nytt land. Där tycker jag att bedömningen från regeringen måste bli betydligt striktare.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Min interpellation handlar ju speciellt om ubåtar, men principfrågan är gemensam för alla vapenslag. Tyvärr tror jag att vi kommer att få anledning att komma tillbaka till dessa grundläggande principfrågor många gånger under de närmaste åren. Jag måste först konstatera att jag är väldigt trött på dessa eviga omskrivningar, tolkningar, ordbyten och slingringar i syfte att dölja vad man är ute efter när det gäller vapenexporten. Ubåtar är ett väldigt bra exempel för att tydliggöra detta. I försvarsutskottet ställde jag frågan om det fanns en avsikt att beställa Ubåt 2000. Som svar på den skriver utskottsmajoriteten i försvarsutskottets betänkande om försvarspolitiken, som vi justerade i utskottet i går, i stort sett: God dag - yxskaft. Man upprepar det som man har hört ministern ofta säga, nämligen att kompetensen skall vidmakthållas. Man svarar inte på om det finns någon avsikt att beställa Ubåt 2000 eller inte. Detta är viktigt. Det pågår utvecklingsarbete på just denna ubåt, och för att kunna konstatera om detta strider mot gällande regler eller inte måste man faktiskt veta om det finns någon avsikt att beställa den eller inte. Gällande regler säger nämligen att det inte är tillåtet att utveckla krigsmateriel bara i avsikt att exportera, dvs. om man inte har för avsikt att inhandla materielen till det svenska försvaret. En modern ubåt har en livstid på ca 40 år, om den moderniseras under tiden. Enligt vad FMV planerade 1992 skulle de moderniserade Sjöormenubåtarna tjänstgöra i 42 år. Om några år kommer den svenska marinen att ha tre helt moderna Gotlandsubåtar, som kan vara i tjänst till 2030-2040, fyra Västergötlandsubåtar, som kan vara i tjänst till 2025-2030 samt två Näcken eller Sjöormenubåtar i materielberedskap. Med den nuvarande inriktningen i den svenska ubåtsflottan - sju ubåtar i aktiv tjänst och två i materielberedskap - kommer det att dröja minst 25 år innan det över huvud taget blir aktuellt med någon nyanskaffning av ubåt. Då tycker jag att det är helt orimligt att godkänna dels utveckling av en ny ubåt för exportmarknaden, dels samarbetsprojekt med andra nordiska länder när det gäller ubåtar, vilket förekommer just nu i fallet med ubåten Viking. Detta är två projekt som enligt min mening uppenbart strider mot gällande praxis, om ministern inte i dag vill avisera att vi skall beställa nya ubåtar till det svenska försvaret, vilket försvarsutskottet inte har sagt något om. Då blir min fråga: Hur länge anser ministern att det är rimligt att man håller den här kompetensen vid liv för att i en avlägsen framtid eventuellt köpa ett vapensystem till det svenska försvaret? Det är en principfråga som jag tycker att det vore viktigt att få klarhet i. Den gäller ubåtar men också andra vapenslag och vapensystem. Finns det någon gräns för detta? Vi kan annars i egentligen alla fall hävda att vi kan utveckla nya vapensystem för export, eftersom vi eventuellt någon gång i en avlägsen framtid måste köpa just det vapensystemet till det svenska försvaret. Detta vill jag ha svar på av ministern i dag. Jag får återkomma till exporten av ubåtar i nästa anförande. Jag vill nu bara fråga ministern om han anser att man kan överväga att inte exportera olika vapensystem till vissa regioner med tanke på den offensiva kapaciteten eller med tanke på att det blir en upprustningsspiral. Jag tänker då t.ex. på export av ubåtar till Sydostasien. Vi har redan givit tillstånd för export till Singapore, och där deltar Malaysia och Thailand i en rustningsspiral. Jag menar att vi inte skall exportera de ubåtar som vi nu mönstrar ut ur det svenska försvaret för att de skall bidra till en kapprustning någon annanstans i världen.
Fru talman! Högt ärade statsråd! Vi båda brukar ju vara hövliga mot varandra. Jag sitter i Vapenexportrådet, och jag har allt svårare att tolka hur regeringen egentligen ser på vapenexport. I ett frågesvar för ett tag sedan sade statsrådet: Mottagarlandet av svensk krigsmateriel måste kunna vara säkert på att systemen inte blir obrukbara längre fram på grund av en svensk vägran att tillåta följdleveranser. Detta är ett rimligt krav. Som jag upplever det är detta ganska hårda ord, som innebär framflyttade positioner. I princip skall man alltså garantera följdleveranser om man väl har sålt ett vapen. Jag vill ta några exempel på länder, utan att för den skull ha dem som utgångspunkt. Om t.ex. Sydafrika skriver Dagens Nyheter den 14 november: "Ekonomin är instabil, arbetslösheten skyhög, brottsligheten utom kontroll, de etniska motsättningarna bestående. - Oron för vad som väntar efter 1999 är stor och befogad." Mandela skall nämligen avgå 1999. "Mandelas personliga roll som sammanhållande kraft kan inte överskattas." Är det med tanke på statsrådets syn på följdleveranser rimligt att acceptera export av krigsmateriel till länder med en sådan klar instabilitet, för att använda ett populärt begrepp? Ett annat exempel är Thailand. Där har det varit 50-60 åren. Ingen vald regering har egentligen suttit kvar under hela sin mandatperiod. Bofors har nyligen offentliggjort att man fått order på luftvärnsrobotar till Thailand. Det statsrådet har sagt - att dessa länder skall garanteras att deras system inte blir obrukbara längre fram på grund av en svensk vägran att tillåta följdleveranser - innebär ju att varje ny order får följdleveranser i 20, 30 eller 40 år, egentligen oavsett vad som händer. Med statsrådets tolkning av rätten till följdleveranser, som har slagits fast hårdare än någonsin genom hans uttalande, måste bedömningen av länder rimligen bli litet tuffare än tidigare - det är min slutsats. Håller statsrådet med mig om den?

Fru talman! Om ett ensidigt svenskt förbud mot export av vapen skulle innebära att man förhindrade krig och konflikter kunde man väl acceptera det. Tyvärr är det inte så. Den som vill ha vapen kan köpa det. Ett svenskt förbud innebär bara att vi får ett dyrare och sämre försvar, att vi får en ökad arbetslöshet och att andra länder gratulerar oss i ord men inte i praktiken. Ubåtstillverkningen har inneburit att man gratis har kunnat tillgodogöra sig erfarenheter som kan användas i framtida undervattensteknik. Kockums i Malmö tillverkade under många år jagare, torpedbåtar, ubåtar och använde den erfarenheten i sin civila fartygsproduktion. Man fick det här på köpet. Fru talman! När man hör vad Miljöpartiet säger i dessa frågor måste man dra slutsatsen att partiet i praktiken vill skrota hela det svenska militära försvaret, och den här interpellationsdebatten motsäger inte den slutsatsen. Det är väl lika bra att erkänna att det är er målsättning! Häromåret föreslog en ledande företrädare för partiet i riksdagen att man skulle bedriva gerillakrig. Fienden skulle alltså först komma hit, och sedan skulle vi börja slåss. Då är det väl, fru talman, bättre att ha ett försvar som är avskräckande så att ingen kommer hit. Miljöpartiet talar i interpellationen om ubåtar som ett effektivt och offensivt vapen. Att ett vapen skall vara effektivt borde vi väl vara överens om. Vi skall väl inte ha vapen som inte är effektiva. Då är det väl bortkastade pengar. Men vad är offensivt? Om Sverige skulle bli angripet och om svenska flygplan angriper baser hos motståndaren är det offensivt. Vill ni förbjuda det också? Om Sverige blir angripet och en del av Sverige blir ockuperat och om svenska ubåtar opererar i ockuperat vatten kan också kallas offensivt. Vill ni förbjuda det också? Jag måste säga att det är förvånande regler som i dag finns kring den svenska vapenexporten. Om t.ex. Norge, Danmark eller Finland skulle vilja köpa ett vapen eller ett vapensystem som den svenska militären inte har råd att köpa, skulle vi då verkligen förbjuda det? Kan det vara vettigt, herr statsråd? Sedan har jag en fråga till Annika Nordgren. Vad är egentligen ett vapen? Är det en kanon eller är det en lastbil som man kan sätta en kanon på?

Herr talman! Ibland när man följer interpellationer och sådant som handlar om svensk vapenexport och svensk försvarsmaterielindustri kan man lätt gripas av den tanken att dessa frågor är en isolerad företeelse. Jag tror att det finns anledning att påminna, åtminstone de som läser detta protokoll, om att man för att få en annan bild nog måste se detta i dess helhet. Varför har vi över huvud taget en försvarsindustri i Sverige? Jo, därför att det är djupt förankrat hos det svenska folket att vi skall vara beredda att ställa upp och försvara oss. Vi skall ha värnpliktiga män, och i förekommande fall även kvinnor om de så vill, som skall kunna försvara oss. Vi i denna riksdag har fattat beslut om att införa pliktlagar som beskär friheten för unga män och kvinnor när de skall ut och försvara landet i händelse av ett angrepp och när de skall utbildas för det. Detta innebär att vi åtar oss ett oerhört stort ansvar. Och om det skulle bli krig i vårt närområde eller hos oss, vilket Gud och andra förbjude, måste de som skall skickas ut ha materiel som är av modernaste slag så att de kan försvara sig. Det är vår skyldighet och plikt att se till. Med anledning av att det svenska försvaret och den svenska försvarsindustrin själva har utvecklat produkterna är Sverige världsledande på många områden, inte minst på ubåtssidan, som den här interpellationen är föremål för diskussion om. Svenska ubåtar är världsledande, och det är därför som Kockums lyckades sälja ubåtar till Australien för några år sedan. När det gäller utbåtar tror jag att det också finns anledning att tänka efter litet mer. Ubåtar är ju ett ganska defensivt vapen i den meningen att man mig veterligt inte kan förtrycka mänskliga rättigheter med ubåtar. Det kan man förvisso med andra vapen. Ubåten kan också för oss politiker i vissa fall vara ett bra instrument att skicka ut under vatten att aktivt ligga och gömma sig och spana. Det finns ingen skeppare som vågar gå över Östersjön utan rädsla om man vet att det finns svenska ubåtar i vattnen. Hur ser då framtiden ut? Annika Nordgren hade ett räkneexempel som gick ut på att vi inte behövde anskaffa nya ubåtar till det svenska försvaret på 25 år, om jag hörde rätt. Annika Nordgren och andra vet ju att vi här uppe befinner oss i en del av världen som är litet lugnare i den meningen att det inte finns något direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Men samtidigt har både utskottsmajoriteten och regeringen pekat på att omvärlden är mer osäker än på länge att bedöma. Därför har vi infört årliga kontrollstationer då vi skall bedöma det säkerhetspolitiska läget. Ingen vet vad som kommer att hända och hur framtiden ser ut. Därför är det viktigt att man bibehåller kompetensen och kunnandet. Det är därför glädjande att konstatera att man i det betänkande från försvarsutskottet som justerades i går och som skall behandlas av riksdagen den 13 december har avsatt 550 miljoner kronor för att kompetensen inom försvarsindustrin skall kunna bibehållas. En stor del av detta går till ubåtskunnandet. Jag har också tagit del av Miljöpartiets motioner i ärendet, och de är välskrivna i många avseenden. Men jag tror att de nog saknar förankring i det breda folklagret.

Herr talman! Eva Zetterberg citerade Fidel Castro. Som svar på det kan jag säga att jag avser att agera på ett sådant sätt att jag inte får några problem med historiens anklagelser. Jag tror därför inte att jag behöver historiens frikännande. Jag skall i alla fall ha det som ledstjärna. Flera av frågorna från både Eva Zetterberg och Birger Schlaug handlar om följdleveransbegreppet. Som ganska ny här kan jag säga att det är en svår materia. Det är rejält besvärligt att sätta sig in i det. Det tog mig ganska lång tid. Inte minst av det skälet tycker jag att det är mycket bra att konstitutionsutskottet nu igen, eftersom det var tio år sedan det gjordes, noggrant går igenom detta och ser om praxis har utvecklats alltför spretigt och om det har blivit en alltför vildvuxen flora av fall som motiverar följdleveransbegreppet eller inte. Det kommer att bli klargörande och en bra vägledning för det praktiska tillämpningsarbetet under de kommande åren. Från olika håll hör man tolkningar av vad jag säger, t.ex. att följdleveransbegreppet innebär en ovillkorlig garanti för att den som har köpt något från Sverige för evigt är tillförsäkrad allt tänkbart understöd från Sveriges sida. Så är det ju inte. Om jag inte i alla tidspressade sammanhang kan uttrycka alla reservationer får jag kanske ta på mig en del av ansvaret för detta. Men i riktlinjerna står det att tillstånd till följdleveranser bör ges om inte ovillkorligt hinder möter. Det står bör och inte skall. Det är ett uttryck för att det skall ske en prövning från fall till fall men att grundantagandet är att tillstånd skall ges. Jag tolkar det som att om stora försämringar har inträffat i mottagarlandet sedan det ursprungliga tillståndet gavs kan detta omprövas. Det tycker jag är ganska självklart. Däremot skall länder som funderar på att köpa från Sverige inte behöva känna oro för att vi plötsligt beroende på en inhemsk politisk konjunktur, att vi t.ex. byter statsråd eller regering, får en tvärvändning i synen på detta. Men om stora förändringar inträffar i mottagarlandet som ändrar förutsättningarna för beslutet jämfört med när beslutet fattades är det klart att man har sådana friheter. Jag kan inte tänka mig annat än att Allende inte betraktade Pinochet som någon kontinuitet i förhållande till hans regim men att han inte skulle ha köpt båtar från Sverige om han hade räknat med att han fick köpa båtarna och sedan gå ut på världsmarknaden och skaffa underhåll och reservdelar. Annika Nordgren ställde ett antal frågor som mer gällde försvarspolitik än vapenexportpolitik. Eftersom jag vet att hon har ställt ungefär samma interpellation till Thage G Peterson, som kommer att debatteras på tisdag, går jag inte in på frågan om försvarets inköp. Jag nöjer mig med att konstatera att det inte bara är försvarets köp av båtar som det handlar om, utan det som jag tog sikte på i mitt svar var den kompetens som man från försvarspolitiska utgångspunkter anser behövas inom landet också för underhåll, fortsatt förnyelse och för att kunna göra det möjligt att behålla våra ubåtar under långt tid. Det är i hög grad försvarspolitiska bedömningar som får diskuteras av dem. Detta är också frågor som Exportkontrollrådet gör. Till sist har jag en fråga. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill lägga 30 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar på ett militärt försvar. Det är mycket pengar. Min fråga är: Av vem skall vi köpa materiel för dessa pengar? Jag tolkar det ni säger om exportpolitiken som att vår exportpolitik skall vara så sträng att vi inte kommer att ha någon egen vapenindustri av betydelse. Då frågar jag: Är det er uppfattning att vi skall köpa alla vapen från NATO?
Herr talman! Vänsterpartiets uppfattning är att vi inte skall köpa några vapen alls, och att vi skall avveckla svensk vapenindustri. Sedan vill jag säga till Leif Pagrotsky att det naturligtvis är utmärkt att KU skall gå igenom följdleveransbegreppet. Det är oerhört snårigt, och vi har sett att undantagen och möjligheterna att använda sig av följdleveransbegreppet är oändliga. Jag vill återgå till några av de frågor vi inte hann beröra under den första omgången. Jag har en konkret fråga som jag inte har fått något svar på. Det gäller om ytterligare kanoner till Indonesien inte skall kunna betraktas som följdleveranser. På den punkten är Leif Pagrotsky svaret skyldig. Det är en oerhört väsentlig fråga. Leif Pagrotsky tog upp att det finns ett allmänt stöd i Sverige för svensk försvarspolitik, svensk vapenexport osv. Men i fråga om just Indonesien, som många svenskar har fått upp ögonen för, och situationen på Östtimor, tror jag att det är väldigt tydligt att det finns ett starkt folkligt intresse av att ingen som helst export skall ske dit. Därför tycker jag att det vore väldigt väsentligt för dem som lyssnar och läser protokoll, för det svenska folket, att få svar på den frågan. Jag vill också säga något om Exportkontrollrådet, som Birger Schlaug och jag ingår i. Det innebär naturligtvis en öppning att vi partier som tidigare stod utanför har fått möjlighet till insyn. Samtidigt är ju problemet att vi är låsta i sekretess. Det betyder att ingen av oss över huvud taget får använda de konkreta exempel och fakta som vi får fram i dessa sammanhang inom politiken. Det skapar svårigheter. Det betyder att det inte är någon total öppenhet mot svenska folket. Vi får ju inte förmedla det mesta av det som sägs där, utan bara använda oss av ett principiellt resonemang. Jag vill också hänvisa till den skrift som beskriver rådets verksamhet som ISP nu håller på att ge ut. Man har från ISP:s sida inte ens velat ta med rådets medlemmar, deras telefon och hänvisning till dem, så att svenskar som är intresserade av det här kan vända sig till dessa personer. Sedan var det fråga om enigheten i rådet. Tidigare har den principen gällt att det skall råda total enighet. Efter att ha hört svaret kan jag konstatera att så inte längre är fallet. Man bryr sig inte om att det finns enstaka reservationer. Jag undrar vad som krävs för att rådet skall ta hänsyn till detta. Spelar det ingen roll om det bara är Miljöpartiet och Vänstern som går mot ett beslut? Kan det väga över om vi har med oss Det vore mycket intressant att få svar på den frågan. Jag vill också ta upp frågan om utredning av att skärpa regelverket för vapenexportpolitiken. Vi har uppfattat att Ingvar Carlsson har givit ett sådant löfte. Leif Pagrotsky tycker inte att det har gått tillräckligt lång tid för att göra en sådan utvärdering. Jag tycker fortfarande att kravet finns kvar. Jag uppfattar att löftet finns kvar, och det borde kunna vara möjligt att göra detta. Jag skall inte här, efter en relativt kort tid i Exportkontrollrådet, göra någon slutlig bedömning av hur det ser ut, men just följdleveransbegreppet har, menar jag, missbrukats åtminstone i enskilda fall. Jag tycker att det vore oerhört väsentligt att få en utredning som skulle kunna se på hur detta används. Jag hoppas att Leif Pagrotsky ändrar sig på den punkten, så att vi får den utredningen.
Herr talman! Det här var försvarspolitik mer än vapenexportpolitik, sade statsrådet. Det håller jag inte alls med om. Det handlar ju om de principer vi diskuterar. Det handlar om vilken tidsrymd det måste vara före en leverans till det svenska försvaret och om hur länge man skall hålla på att säga som statsrådet. Han säger att vi måste upprätthålla en kompetens eftersom vi eventuellt i en avlägsen framtid skall göra ett inköp till det svenska försvaret, och att man därför kan utveckla vapensystem för bara exportmarknaden. Det var den första fråga jag ställde i mitt förra anförande: Vilken tidsrymd skall gälla? Det tycker jag är viktigt att få fram. Sedan ställde statsrådet en fråga till mig som gällde de 30 miljarder kronorna som skulle satsas på militärt försvar. Då kommer vi in på försvarspolitik, det som statsrådet tidigare inte ville diskutera. Jag kan redogöra för det. Miljöpartiet talar om en omrustning. De pengar vi vill satsa på försvaret skall inte gälla det militära försvaret eller inköp av nya vapen. Det skall vara fråga om en investering i säkerhet på betydligt längre sikt. Det gäller att möta de hot som är verkliga för människor i dag; miljöhot, ökade klyftor i samhället osv. Jag tycker att det är betydligt bättre att satsa pengar på att förhindra att hot uppstår än att, som en majoritet i riksdagen vill - Miljöpartiet är det enda parti som har reserverat sig, bemyndiga regeringen att inköpa militärt materiel för 67 miljarder kronor efter år 1997. Det tycker jag är en vansinnig investering. Det Sten Andersson sade här var fascinerande. Han sade att ubåtstillverkningen har lett till att man använder erfarenheter i civil produktion. Det är alldeles lysande, det är precis vad Miljöpartiet har pratat om väldigt länge. Man borde givetvis ta vara på den stora kompetens som finns inom ubåtstillverkningen. Man borde omställa till civil produktion och få en långsiktig bärighet i sin verksamhet. Sten Andersson tyckte att det var bäst att ha ett avskräckande försvar så att ingen någonsin kommer hit. Annars skulle vi i stort sett kunna vänta oss en ockupation när som helst. Då menar jag, som jag sade till statsrådet tidigare, att det är bättre att offensivt satsa på att förhindra att hot uppkommer än att ha den stora krigsmakt som Sten Andersson efterlyser. Det kan vi investera i; att öka demokratikunskapen i vår omvärld. Vi kan också investera i oss själva, inte minst när det gäller miljösatsningar osv. Det finns mycket att göra. Sedan frågade Sten Andersson om vi vill förbjuda vapenexport. Jag kan upplysningsvis säga till Sten Andersson att det är förbjudet med vapenexport. Problemet är som jag ser det att man tillämpar detta med undantagen alldeles för liberalt. Miljöpartiet vill se en skärpning, och på sikt vill vi givetvis avveckla vapenexporten. Sten Andersson frågade också hur det blir om ett litet demokratiskt land som blir angripet kommer och vill köpa vapen av oss. Han undrar vad vi skulle säga då. Men det är förbjudet i dag. Man får inte sälja vapen till ett land som är indraget i konflikt. Christer Skoog sade att svenska ubåtar är främst i världen. Då säger jag samma sak till honom som jag sade till Sten Andersson: Varför inte ta vara på denna kompetens på ett långsiktigt mycket bättre sätt? Det finns ju civila tillämpningar för ubåtar. Det ser vi exempel på, bl.a. håller Kockums på att utveckla sådana. Det är riktigt att man inte kan kränka mänskliga rättigheter med ubåtar. Men vad jag ser som det viktiga i det avseendet är att ett land, i stället för att använda pengar till att inköpa ubåtar, kan använda dem till att stödja en utveckling som är långsiktigt hållbar. Därigenom kränker vi mänskliga rättigheter varje dag. En mänsklig rättighet är ju t.ex. att leva i en god miljö och andas frisk luft. Christer Skoog sade att vår politik saknar förankring. Då måste jag erinra om att en stor del av Socialdemokraternas politik för tillfället inte verkar vara så där vansinnigt uppskattad i de stora, breda folklagren. Ändå bedriver man sin politik. Den jämförelsen var kanske inte så relevant. Miljöpartiet formulerar inte sin politik efter opinionsmätningar, utan efter ideologisk övertygelse.
Herr talman! Jag är glad att Leif Pagrotsky har ändrat inställning, eller tillrättalagt det han sade tidigare. Då sade han faktiskt att man i mottagarlandet som köper svenskt krigsmateriel måste kunna vara säker osv. Nu säger han att man bör kunna vara säker. Det är bra. Då är vi tillbaka där vi började, och den här förlöpningen från Leif Pagrotskys sida skall inte gälla i fortsättningen. Det är alldeles utmärkt. Eftersom en del i Vapenexportrådet kanske hade kunnat tolka det här på ett sätt som inte var avsett, är det bra att vi har fått ett tillrättaläggande. Det finns ett annat problem som har tagits upp. Mänskliga rättigheter har blivit ett krav för att sälja vapen. Då uppstår ett par väldigt konkreta frågor: Skall begreppet mänskliga rättigheter tydas på samma sätt när det gäller vapenförsäljning som när det gäller i allmänhet? Är det så att vapenförsäljning skall accepteras om de mänskliga rättigheterna har blivit litet mindre dåliga från ett år till ett annat? Då skall man alltså acceptera vapenförsäljning. Så står det inte riktigt i regelverket, men det är så det tolkas av Vapenexportrådet. Jag skulle vilja höra statsrådets syn på detta. Tycker statsrådet att t.ex. Amnesty gör en bra bedömning när det gäller mänskliga rättigheter? Skulle det kunna vara rimligt att Amnestys slutbedömning ligger till någon sorts grogrund för den bedömning som görs i vapenexportaffärer? I sådana fall skulle vi få en kanske bättre tolkning som också gör att man lever upp till de spelregler som vi egentligen satt upp för vapenexporten. Jag tror att Annika Nordgren har väl bemött Sten Andersson och Christer Skoog. Jag vill bara säga att nog är det konstigt att vi skall satsa 68 miljarder på inköp av nytt militärt materiel när skolan och barnomsorgen och annat får skäras ned oerhört mycket. Jag tror att det klingar väldigt falskt för de allra flesta människor i Sverige.
Herr talman! Vi kan alltså notera att Miljöpartiet inte vill att de svenska vapen som de svenska skattebetalarna betalar skall vara effektiva. Vi skall i praktiken ha gevär som man inte kan träffa målet med. Det måste vara slutsatsen av deras argumentation. Visst är det bra att vi kan möta miljöhot, men Miljöpartiet vill inte möta ett eventuellt väpnat hot. Det har de nu klart och tydligt sagt nej till. Visst är det förbjudet att exportera men undantag kan medgivas. Det är därför vi står här i dag. Vi exporterar faktiskt vapen till andra länder, eller hur Annika Nordgren, och tydligen med lagens stöd. Annika Nordgren svarade på min fråga om ett litet demokratiskt land som blir angripet av en diktatur med att säga att hon inte vill ha sådana regler för vapenexport i Sverige att det här lilla landet som slåss för sin fred, frihet och demokrati inte skall kunna köpa svenska vapen. Jag hoppas att det är en hel del människor som läser dagens protokoll. Det kan inte vara riktigt vackert från Miljöpartiets synpunkt. Till sist en fråga till statsrådet: Är det verkligen så enligt dagens vapenexportregler att om Norge, Danmark eller Finland vill köpa ett vapen eller ett vapensystem som svenska armén kanske inte ens har råd till eller nytta av, skulle det svenska företaget - med de jobb som skulle kunna skapas - inte få lov att exportera till dessa våra grannländer? Jag är förvånad om vi har sådana regler.
Herr talman! Annika Nordgrens inlägg om opinionssiffrorna var onekligen intressant, men jag kan säga till Annika Nordgren att jag tror att sådana opinionssiffror har en benägenhet att växla. Vad gäller behovet av svenskt försvar och materiel till detta i framtiden är det väl ingen i denna kammare som kan veta. Det är därför, herr talman, som försvarsutskottets majoritet, och jag tror att Annika Nordgren är med på det, tycker att vi skall ha säkerhetspolitiska kontrollstationer där vi gör en utblick i omvärlden och ser hur situationen har förändrats: Har de militära hoten mot Sverige ökat eller minskat? Alla hoppas vi väl - jag gör det - att de skall minska så att vi kan få en avspänning i världen. Tyvärr har vi inte det önskesamhället, utan vi måste bibehålla ett så starkt svenskt försvar att det kan avskräcka en eventuell presumtiv angripare från att ge sig på Sverige. Därför måste vi se till att ha moderna vapen och låta de svenska med plikt inkallade männen och i viss mån kvinnorna få användning och nytta av dem. Nu visar det sig, som väl är, att man beställer antals och volymmässigt mindre krigsmateriel runt om i världen. Det gör att vi måste försöka hitta litet längre serier om vi skall bibehålla kompetensen. Därför vill jag påstå att det är av nödvändighet att svensk industri, tillsammans med annan vapenindustri ute i Europa, får samarbetsavtal för att gemensamt kunna utveckla produkter så att vi kan bibehålla kompetensen och se till att i Europa kunna tillverka och använda de vapen som behövs, åtminstone i en närtid. Jag tror att en stor majoritet av svenska folket tycker att vi skall ett sådant försvar att vi kan försvara oss själva.
Herr talman! Jag har försökt att efter bästa förmåga på sex minuter besvara de tio frågor jag fick. Jag har ställt två tillbaka men inte fått svar på någon. Av vem vill ni köpa krigsmateriel, och till vem skall vi sälja krigsmateriel? Det är mycket enkla fundamentala frågor. Jag förstår att man kan ge enkla svar med någon riktning och vägledning, men tyvärr ingenting! Eva Zetterberg säger att vi inte skall ha något försvar på lång sikt, om jag förstod henne rätt. Annika Nordgren sade över huvud taget inte ett ord, inte heller Birger Schlaug, men det är Annika Nordgren som är interpellanten. Jag drar slutsatsen att vår syn, att vi behöver en försvarsindustri för att hävda neutraliteten och trovärdigheten i vårt försvars oberoende och att det kräver export, underkänns av er. Det är min tolkning. Jag har inte fått någon dementi på det här. Det innebär, om jag förstår det rätt, att vi måste köpa alla våra vapen från NATO. När det gäller den konkreta tillämpningen på kort sikt av dagens regler har jag tolkat, men jag kanske har fel, det så att ni till nöds kan gå med på att vi säljer vapen till vissa fredliga länder i vår omvärld som i stort sett alla har det gemensamt att de är medlemmar i NATO. Är detta en smyg-NATO-anpassning av vår säkerhetspolitik? Eftersom ni inte svarar själva, får jag tolka själv och begära era kommentarer. Är det inte att gå för långt i partiförnyelse, Eva Zetterberg? Annika Nordgren säger att hon är trött på slingringar i formuleringarna och säger att vi andra använder språket på ett sätt som hon inte gillar. Sedan säger hon att vi inte skall ha några vapen, vi skall inte ha något militärt försvar. Det är Miljöpartiets åsikt. Men i en motion med anledning av försvarspropositionen står det under rubriken Krigsorganisationen att Miljöpartiet föreslår en ekonomisk ram för Försvarsmakten om 29 miljarder kronor år 2001. Därigenom skall Försvarsmakten ges i uppdrag att utforma ett försvar till militärt försvar byggt på denna ekonomiska ram. Inriktningen bör vara - lyssna noga - fyra flygflottiljer med två divisioner JAS 39 Gripen på varje samt sex mekaniserade brigader. Den slingriga formuleringen om "mekaniserade brigader" betyder tankrar, kanoner, bepansrade transportfordon och annat. Klingar det inte falskt i en period när sjukvården får skäras ned, när skolan har det svårt att här i riksdagen föreslå att 29 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar skall används till tankrar, kanoner och JAS-flygplan? Från vem skall reservdelar och materiel köpas? Birger Schlaug frågar om Amnesty. Självklart skall Amnestys bedömningar vägas in. De är för det mesta mycket bra, och de skall ingå i underlaget. Jag begär för min del, när jag får redovisningar om detta, besked om vad Amnesty tycker. Men det räcker inte som underlag. Det kan inte vara det enda kriteriet, eftersom Amnesty granskar så mycket mer och med delvis andra kriterier. Amnesty tar på sig en uppgift att granska så i detalj att i stort sett alla länder får kritik, för det mesta välförtjänt kritik. Även Sverige får ofta kritik. Det skall vägas, det skall ingå, men det skall inte vara det enda materialet.
Herr talman! Det kan vara bra att i en debatt om krigsmateriel använda sig av taktiken anfall är bästa försvar. Jag förstår Leif Pagrotsky. Han har fått många frågor, men flera av oss har uppfattat att vi inte har fått något klart svar. Leif Pagrotsky går till anfall och tar upp vår försvarspolitik, som egentligen inte är temat för denna debatt. Jag skall gärna upprepa ytterligare en gång: Vi i Vänsterpartiet accepterar ett militärt försvar. Däremot har vi krävt en avveckling av svensk försvarsindustri under fem år. Vi diskuterar här utifrån gällande lagstiftning. Jag accepterar det demokratiska beslut som har fattats av Sveriges riksdag, nämligen att det även fortsättningsvis skall finnas en försvarsindustri. Vår ambition på det området är att se till att de riktlinjer som riksdagen har fastslagit åtföljs och att de uppfattas så restriktivt som möjligt. Vi i Vänsterpartiet vill förändra och avveckla svensk försvarsindustri på lång sikt. Vi är oroliga för att dessa riktlinjer inte följs. Det är därför som vi vill ta upp följdleveransbegreppet. Där finns det en mycket klar otydlighet, vilket Kurt Ove Johansson - som jag hänvisade till - tog upp i sin artikel. Det framförs sådan kritik även från socialdemokrater. Det är denna kritik som regeringen måste ta till sig. Den förnyelse som i huvudsak är positiv och som innebär att alla partier har insyn via Exportkontrollrådet inger oss också en oro över att regeringen skulle frångå sitt ansvar. Det är bra att rådet finns och att KU skall granska begreppet, men det är regeringen som har ansvar för att se till hur riktlinjerna efterlevs. Det är regeringen som har det praktiska, konkreta och politiska ansvaret. Vi i Vänsterpartiet hävdar att följdleveransbegreppet har använts alldeles för slentrianmässigt och att den noggranna tolkning som bör göras även när det gäller följdleveranser inte har gjorts.
Herr talman! Till vem skall vi sälja och från vem skall vi köpa? Svar nr 1: ingen. Svar nr 2: ingen. Jag tror att jag svarade på den frågan tidigare när jag talade om det svenska försvaret. Vi i Miljöpartiet vill växla över från det militära försvaret till ett starkt civilt försvar för att möta de hot som vi möter varje dag. Jag skall nu gå över och tala om krigsorganisationen. Statsrådet gör ju anspråk på försvarspolitiken här i dag, vilket jag tycker är trevligt. Jag får ständiga påhopp från försvarsministern i den här frågan. Han säger att Miljöpartiets förslag är orealistiska. Det går inte att dra ned så snabbt på krigsorganisationen som Miljöpartiet föreslår. Vårt förslag är oerhört realistiskt. Det överensstämmer precis med de ekonomiska förutsättningarna, som statsrådet själv så ofta påpekar är långsiktiga i den här branschen. Det gäller kontrakt för officerare, långsiktiga materielbeställningar som det kostar lika mycket eller mer pengar att bryta osv. Därför tar det tid att växla över från ett militärt försvar till ett starkt civilt försvar om man vill göra det på ett trovärdigt sätt, och det vill vi i Miljöpartiet. Vi vill visa att detta är möjligt. Därför säger vi nej till delserie 3 av JAS. Men statsrådet företräder en regering som i dagarna har justerat ett utskottsbetänkande som går ut på att man skall beställa fler JAS-plan. Det säger vi nej till. Därigenom blir det fyra flygflottiljer med två divisioner på varje flottilj. Det motsvarar de JAS-flygplan som redan i dag är beställda, men som Miljöpartiet inte vill ha. Men okej, flygplanen finns där. Statsrådets och försvarsministerns åsikter spretar litet åt olika håll. Jag välkomnar Leif Pagrotskys inställning. Han tror tydligen att man kan dra ned i ännu snabbare takt på det militära försvaret. Vår linje är dock den som är mest trovärdig. Sedan sade statsrådet att jag inte svarade på frågorna. Men hur är det med statsrådet själv när det gäller den frågan som jag ställde om vilken tidsrymd som skall gälla? Beträffande frågan om exporten har vi klart deklarerat att vi i Miljöpartiet vill avveckla den liksom givetvis även inköp av militär materiel.
Herr talman! Det var många ord, men jag fick inget svar. Under de närmaste åren har vi en mängd flygplan, kanoner och tankrar. Om jag har förstått saken rätt vill några av er nu ha något slags sparlågeavveckling och att vi inte skall köpa in något nytt. Men det innebär likafullt att det finns behov av kompetens för underhåll, av reservdelar och ammunition om ni vill att flygplanen skall kunna flyga och om ni vill att kanonerna skall vara i beredskapsläge. Ni föreslår ju inte att försvaret skall läggas ned i morgon. Annika Nordgren säger ju att det skall vara en gradvis process. Även om fem år skall 30 miljarder tas från barnomsorg, sjukvård och andra angelägna områden för att man skall kunna hålla ett försvar som ni vill avveckla under armarna. Jag bara frågar: Varifrån skall dessa pengar komma, om den svenska industrin skall läggas ned? Jag förstår att ni inte har samma uppfattning som jag. Men min tolkning är att då kommer vi att hamna i knät på NATO. Vi har ingen annanstans att vända oss för att kunna hålla vårt försvar funktionsdugligt. Eftersom exporten på kort sikt inte skall avvecklas - enligt Vänsterpartiet - kommer i stort sett också all vår försäljning att gå till NATO. Det är min enkla poäng. Jag tycker att detta är värt att tänka över. Jag har inte yttrat mig om någon försvarspolitisk realism när det gäller neddragningar. Jag har bara ställt frågor om hur olika delar av den här politiken hänger ihop för er del. Om jag har förstått det hela rätt sätter vi oss i knät på NATO - bakvägen.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möjliggöra en fortsatt samverkan mellan Skånska flygflottiljen, F 10, i Ängelholm och Ängelholms sjukvårdsdistrikt när det gäller insatser med helikopter vid olyckshändelser. Bakgrunden till frågan är enligt Maud Ekendahl att EU:s konkurrensregler begränsar möjligheterna att utnyttja totalförsvarets resurser för fredstida ändamål. Maud Ekendahl ställde samma fråga i somras och jag besvarade den skriftligt den 13 augusti 1996. Mitt svar i dag är, liksom i somras, följande. Enligt hälso och sjukvårdslagen skall sjukvårdshuvudmannen svara för att det finns en ändamålsenlig sjuktransportorganisation. Det är alltså sjukvårdshuvudmannen som har ansvar för att teckna eventuella avtal angående sjuktransporter med helikopter. Avtal kan tecknas med ett privat helikopterföretag eller med Försvarsmakten och det avser i allmänhet ständig helikopterberedskap enligt parternas önskemål. Försvarsmakten har deltagit i de sju upphandlingar av sjuktransporthelikopter som har förevarit under senare år. Försvaret har fått uppdraget i endast ett fall. De civila helikopterföretagen har kunnat erbjuda sina tjänster till ett lägre pris. Efter en anmälan granskar för närvarande EU kommissionen framför allt den kostnadskalkyl som Försvarsmakten använder när man lämnar anbud om sjuktransport med helikoptrar. EU-kommissionen har ännu inte lämnat något slutligt yttrande. Vilka åtgärder som bör vidtas vid en eventuellt negativ bedömning från kommissionens sida får man ta ställning till om detta skulle bli aktuellt. För sjuktransporter vid livshotande situationer gäller sedan den 1 juli 1996 härutöver ett system med nödhelikopter med Försvarsmaktens helikoptrar. Samtliga försvarets helikoptrar som är lämpliga för ändamålet omfattas av systemet. Vid en livshotande situation kan en sjukvårdshuvudman begära helikoptertransport via flygräddningscentralen i Göteborg. Flygräddningscentralen larmar lämpligt helikopterförband. Sjukvårdshuvudmannen betalar Försvarsmaktens genomsnittliga internkostnad per timme för de aktuella helikoptertyperna. Nödhelikoptersystemet skall ses som ett komplement till systemet med avtalstecknade helikoptrar. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla att Försvarsmakten genom systemen med avtalstecknad helikopter och nödhelikopter gör en mycket god insats för det fredstida samhället. Det finns således goda möjligheter till samverkan mellan Försvarsmakten och sjukvårdshuvudmännen i fred. Fru talman! Detta var mitt svar till Maud Ekendahl i augusti. Efter det att jag lämnade svaret har regeringen i försvarsbeslutspropositionen behandlat frågor om sjuktransporter med helikopter och om en kommande omorganisering av Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Regeringen gör i propositionen bedömningen dels att omorganisationen av helikopterverksamheten bör ge ökade möjligheter att förbättra räddningsberedskapen i hela landet, dels att tillgången på försvarets helikoptrar för civila ändamål vid angelägna situationer är god. Regeringen avser att i regleringsbrevet för år 1997 uppdra åt Försvarsmakten att senast den 1 mars 1997 redovisa förslag om bl.a. det nya samordnade helikopterprogrammets närmare innehåll och verksamhetens utformning i krig och fred. Regeringen avser att i dessa delar återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för budgetåret 1998.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret jag fått dels i augusti månad som svar på skriftlig fråga, dels som interpellationssvar här i dag. Tyvärr är jag inte helt nöjd med svaret, och jag återkommer till detta. Först och främst är det ledsamt att behöva konstatera att de värdefulla räddningsinsatserna med hjälp av försvarets räddningshelikopter på F 10 i Ängelholm tvingades upphöra i juli månad i år. och ambulansverksamheten samarbetat vid olyckshändelser. Skadade personer har fått en snabb och effektiv vård redan på olycksplatsen samtidigt som helikopterpersonalen fått värdefulla övningstimmar under realistiska förhållanden. Jag anser att det är betydligt bättre att helikopterpersonalen tillåts övningar i verkligheten än att den enbart är hänvisad till fingerade övningstillfällen. Vad anser försvarsministern? Helikopterpersonalen skall ju i alla fall ha ett visst antal övningstimmar per månad. Jag har litet svårt att förstå varför detta utomordentliga samarbete skall behöva upphöra. Det kan inte vara rätt att EU:s konkurrensregler sätter stopp för livräddning. Reglerna sätter käppar i hjulet och minskar möjligheten att rädda liv. Jag har all förståelse för att när det gäller att utnyttja räddningshelikoptern i sjuktransportsyfte är det rätt och riktigt att teckna avtal med sjukvårdshuvudmannen eftersom det finns civila helikopterföretag som kan erbjuda sina tjänster till ett lägre pris, som försvarsministern har sagt. Men det är ju inte den här typen av verksamhet som har bedrivits i nordvästra Skåne. Helikopterverksamheten har under sin ordinarie arbetstid stått till förfogande och medverkat i olika former av akut olycksfall. Jag vill informera försvarsministern om att både försvaret och inte minst sjukvårdens ambulansverksamhet är otroligt ledsna över att samarbetet inte kan fortsätta som tidigare. Min fråga till försvarsministern är: Finns det ingen framkomlig väg så att samarbetet kan få fortsätta i den utformning som gällt tidigare?
Fru talman! Den fråga som nu tas upp är: Kan Ängelholms sjukvårdsdistrikt fortsätta att samverka som hittills med F 10? Regeringen har i försvarspropositionen föreslagit att F 10 skall behållas. I propositionen har regeringen vidare redovisat frågor om sjuktransporter med helikopter. Utgångspunkten är att en sjukvårdshuvudman skall teckna avtal med försvarsmakten eller ett privat helikopterföretag om sjuktransporter. Bollen ligger alltså hos sjukvårdshuvudmannen. På detta sätt tillförsäkrar sig sjukvårdshuvudmannen exakt den sjuktransportkapacitet som sjukvårdshuvudmannen behöver. Men jag sade också i mitt svar att Försvarsmakten bör fortsätta sina ansträngningar att få till stånd avtal med sjukvårdshuvudmännen om sjuktransportberedskap. Jag gav också beröm till Försvarsmakten, som genom systemen med avtalstecknad helikopter och nödhelikopter gör en mycket god insats för det fredstida samhället. Som komplement till detta system gäller från den 1 juli i år det system med nödhelikopter som jag beskrev i mitt svar. All rekvisition av nödhelikoptrar skall göra hos flygräddningscentralen i Göteborg. Det organisatoriska ansvaret ligger hos sjukvårdshuvudmännen. Låt mig sedan beträffande EU och konkurrensreglerna säga att EU-kommissionen ännu inte lämnat något slutligt yttrande i det pågående ärendet. Därför kan jag inte i dag uttala mig om regeringens åtgärder vid ett eventuellt negativt besked. Vi vet ju inte om det blir negativt. Blir det negativt får vi analysera beskedet. En utgångspunkt för regeringen måste i så fall vara att redan ingångna avtal om sjuktransporter skall gälla avtalstiden ut. Vi har ett enda sådant avtal, mellan Västerbottens läns landsting och Försvarsmakten, som går ut i februari 1998. Det är inte fråga om någon sämre ordning utan en bättre ordning med en klarare ansvarsfördelning. Det är sjukvårdshuvudmännen som har ansvaret, medan försvaret ställer upp.
Fru talman! Försvarsministern hänvisar i sitt svar till proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse. Jag anser att det som försvarsministern där säger är mycket bra, att helikopterverksamheten bör ges ökade möjligheter för att förbättra räddningsberedskapen i hela landet. Jag läste på ett tidigt stadium rapporten från Försvarsberedningen Totalförsvarets utveckling och förnyelse. Jag skulle vilja återge några rader därifrån. Där står att regler rörande konkurrens, upphandling och statsstöd kan i vissa fall begränsa möjligheterna att utanför det statliga området utnyttja totalförsvarets resurser för fredstida ändamål. En utgångspunkt bör vara att söka uppnå den samhällsekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. En genomgång bör ske av vilka begränsade regler som finns och vilka modifieringar av regelverket som kan behöva göras. Fru talman! I min fråga till försvarsministern försökte jag få fram att den samhällsekonomiskt mest fördelaktiga lösningen vore att samarbetet mellan räddningshelikopterverksamheten och ambulansverksamheten skulle få bedrivas på samma sätt som tidigare. Om man i dag vill att helikoptern skall rycka ut och hjälpa ambulansverksamheten får man betala 10 000 kr per timme - det är vad det kostar. Landstinget har inga pengar till de här ändamålen. Därför ligger samarbetet helt nere, man har inte råd. Men helikopterpersonalen måste i alla fall ha sina övningstimmar. Är det inte då bra att samarbeta som man har gjort tidigare? Det kostar ändå försvaret att bedriva dessa övningar även om det inte är verkliga situationer. Fru talman! Jag hoppas och önskar att försvarsministern tar till sig denna problemställning och återkommer i budgetpropositionen för 1998. Är försvarsministern beredd att göra det?
Fru talman! Jag vet att Maud Ekendahl är väl insatt i helikopterfrågan. Då bör hon också veta att det faktiskt är under min försvarsministertid som man har tagit itu med helikopterfrågorna. Jag var inte så gammal på posten när jag fick många propåer om hjälp för att lösa den mycket snåriga helikopterfrågan. Det har jag och regeringen gjort. Jag måste ändå skilja på Försvarsmaktens ordinarie uppgifter och de uppgifter som sjukvårdshuvudmännen har. Jag hade hoppats att det skulle ha tecknats fler avtal mellan Försvarsmakten och sjukvårdshuvudmännen, men det har bara blivit ett enda avtal, nämligen det i Västerbotten. Andra sjukvårdshuvudmän har tecknat avtal med privata företag. Det har man gjort av ekonomiska skäl, de har varit förmånligare. Det är riktigt som Maud Ekendahl säger, att Försvarsberedningen har pekat på vilka modifieringar av regelverket som skulle kunna behöva göras för att försöka uppnå den samhällsekonomiskt mest fördelaktiga lösningen när det gäller att utnyttja totalförsvarets resurser för fredstida ändamål. Försvarsberedningen gjorde dessa påpekanden i sin rapport hösten 1995 på min begäran för att få fram en helhetssyn. Den rapporten behandlade regeringen i försvarsbeslutets första etapp som sedan lämnades till riksdagen. Jag vill tillägga att beträffande dimensioneringen och utnyttjandet av totalförsvarets resurser angav regeringen i propositionen till riksdagen att det måste vara ett helhetstänkande som skall vara styrande vid utformningen av samhällets åtgärder för att möta olika hot och risker samt att samordningsvinster kan uppnås vid utnyttjande av resurserna. De särskilda resurser som avdelas för totalförsvaret bör så långt som möjligt ändamålsenligt utnyttjas även för att bidra till att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred. Maud Ekendahl och jag är säkerligen överens om att det gäller att göra detta. Vid den behandling som riksdagen hade av regeringens förslag godkände man vad regeringen hade förordat om en helhetssyn vid hanteringen av hot och risker i fred och krig. Frågan om dimensionering och utnyttjande av försvarets resurser inklusive helikoptrarna i fred har således behandlats här i riksdagen. Men jag är beredd att lyssna på Maud Ekendahl. Har hon några speciellt goda förslag som kan förbättra nuvarande tingens ordning, är jag självfallet intresserad av att ta del av dem.
Fru talman! Jag är mycket glad över att försvarsministern ägnat så mycket tid åt helikopterfrågan. Även Vägverket har kommit med en utvärdering, som tyder på hur viktigt det är att helikopterverksamheten nu mer och mer kommer in i akuta situationer när det gäller omhändertagande av skadade. Jag får ändå inte något svar. Jag tycker att det är litet märkligt att försvaret och helikopterpersonalen måste avsätta ett visst antal timmar per månad till övningar för att klara av när det händer något. I dag får man fingera och låtsas, medan det finns möjligheter att vara med under ordinarie arbetstid och hjälpa till vid ambulansverksamheten. Det är mycket bättre för personalen att få öva i den verkliga miljön. Jag får nöja mig med det svar som jag fått av försvarsministern i dag. Jag lovar att återkomma om jag kan hitta några lösningar.

Fru talman! Annika Nordgren har ställt ett antal frågor till mig som rör framtida utbåtsanskaffning och den svenska industriella förmågan på detta område. Frågorna är följande: - Avser försvarsministern att genomföra en långsiktigt bättre investering genom att hjälpa Kockums att ställa om från ubåtstillverkning till civil tillverkning, i stället för att avsätta pengar för utveckling och vidmakthållande av ubåtskompetensen? Avser försvarsministern undersöka möjligheten att bryta kontraktet med Kockums om fortsatta studier och projektering av ubåt 2000 så att statsmakterna kan få tillbaka en del av de satsade pengarna? - Avser regeringen att avsätta pengar för att vidmakthålla kompetens på utbåtsområdet när det - enligt hennes mening - står klart att det inte kan bli fråga om nya beställningar till den svenska försvarsmakten förrän om ca 25 år? Avser regeringen att fortsätta det svenska engagemanget i projektet Viking, och i så fall varför? - Avser regeringen att avsätta några statliga pengar till projektet Viking under den kommande försvarsbeslutsperioden? Fru talman! Jag väljer att först besvara Annika Kockums är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av konventionella ubåtar. Denna kompetens har varit och är mycket betydelsefull för det svenska försvaret. Kockums har haft möjlighet att förse Försvarsmakten med moderna system av högsta kvalitet. Regeringen har i totalförsvarspropositionen föreslagit att medel avsätts för att bevara denna värdefulla kompetens under försvarsbeslutsperioden. Avsikten med denna satsning är rent försvarspolitisk. Motivet är att säkerställa en kompetens för att kunna vidmakthålla våra nuvarande mycket moderna ubåtar och för att behålla möjligheten att i framtiden kunna anskaffa en ny generation svenska ubåtar. Att inte kunna vidmakthålla ubåtarna skulle minska deras livslängd och försämra deras prestanda samtidigt som det vore ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Vad gäller projektet ubåt 2000 och möjligheten att fullfölja detta inom ramen för det samnordiska projektet Viking vill jag säga följande. Norge och Sverige avseende en eventuell gemensam anskaffning av ubåtar. Projektet befinner sig i ett inledande skede där berörda länder försöker utveckla och samordna sina krav på nya ubåtar. Målsättningen är att nå en tillräckligt gemensam uppfattning för att man skall få serieeffekt i anskaffningen och därmed minska de höga utvecklings och produktionskostnaderna. De två ubåtar av typ Näcken som föreslås vara kvar i krigsorganisationen kommer att uppnå sin tekniska livslängd fram emot år 2010. En ersättningsanskaffning kan således bli aktuell till denna tidpunkt, beroende av vilken inriktning för antalet ubåtar som statsmakterna fortsättningsvis kommer att fastställa. Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om de tidsförhållanden som gäller för anskaffning av ubåtar. Anskaffningen av ubåt Gotland kan tas som ett exempel. Regeringens beslut om anskaffning av dessa ubåtar fattades i juli 1990 och den första av dem kommer att bli operativ sommaren 1997. Jag övergår nu till att besvara Annika Nordgrens övriga frågor. Som svar på frågan som rör stöd till Kockums för omställning till civil produktion vill jag anföra att det i enlighet med 1995 års försvarsbeslut och den aktuella totalförsvarspropositonen inte kommer att avsättas några medel inom Försvarsdepartementets budget Den strukturomvandlingsprocess som delar av svensk försvarsindustri står inför kommer på sikt att förbättra industrins internationella konkurrenskraft och därmed dess överlevnadsmöjligheter. Strukturomvandlingen kommer dock att få konsekvenser för vissa företag. I 1995 års försvarsbeslut slogs fast att det primärt är industrins uppgift att genomföra en anpassning. Regeringen har sökt underlätta för försvarsindustrin bl.a. genom initiativet om samarbetsavtal mellan de nordiska länderna. Projektet Viking är ett annat exempel på att statsmakterna vill underlätta försvarsindustrins möjligheter till internationellt samarbete. Annika Nordgren har också frågat mig om jag avser att undersöka möjligheten att bryta kontraktet med Kockums om fortsatta studier och projektering av ubåt 2000 för att statsmakterna skall kunna få tillbaka en del av de satsade pengarna. Mot bakgrund av det som jag nyss har sagt är svaret på frågan nej. Slutligen har Annika Nordgren frågat mig om regeringen avser att genomföra en halvtidsmodernisering av Näckenubåtarna. Redan i december 1989 beslutade regeringen om en vapenteknisk modernisering av dessa ubåtar. I maj 1993 beslutade regeringen om skeppsteknisk modernisering av dessa ubåtar. Detta arbete kommer att slutföras 1998.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Fredagen den 13 december kommer vi här i kammaren att fatta beslut om att ubåtsflottan skall reduceras, dock inte så mycket som Försvarsberedningen föreslog. Den förelog att det skulle finnas sju ubåtar, men en majoritet bestämmer att det kommer att finnas nio ubåtar, varav två skall ligga i materielberedskap. Detta ändrade regeringen i försvarspropositionen jämfört med vad Försvarsberedningen hade föreslagit. Vi var då många som tänkte att detta gjordes för att man skulle rädda projektet ubåt 2000. Men samma dag som propositionen lades fram på riksdagens bord frågade jag i kammaren företrädare för socialdemokraterna och Centern om detta innebar att utvecklingen av ubåt 2000 skulle fortsätta. Svaret från både Centern och socialdemokraterna var ett klart nej. Turerna kring projektet ubåt 2000 är sannerligen inte lätta att följa. Olika regeringar har redan spenderat ca 170 miljoner kronor på studier och projektering av denna ubåt, och projekteringen går vidare, trots det besked som lämnades i riksdagen och trots att marinen med nuvarande inriktning inte kommer att ha behov av några nya ubåtar under ca 25 år. Ett modern ubåt har, om den moderniseras, en livstid på ca 40 år. Jag ifrågasätter därför försvarsministerns svar litet grand om att Näcken skall nå sin tekniska livslängd år 2010. I så fall tar man ju ut Näckensystemet i förtid. Är Näckenubåtarna så mycket sämre än Sjöormenubåtarna, vilka Försvarets materielverk planerade skulle tjänstgöra i 42 år? Försvarsministern säger att Kockums är en av världens ledande utvecklare och tillverkare av konventionella ubåtar. Ja, jag håller med. Ministern säger vidare att det inte kommer att avsättas pengar för en omställning till civil produktion. Men i försvarspropositionen på s. 159 står det att det är rimligt att staten försöker att underlätta industrins anpassningsåtgärder under ett övergångsskede. Då är min fråga: Är den enda anpassningsåtgärd som ministern kan tänka sig att man öppnar mer för internationellt samarbete? Borde man inte anpassa industrin genom att omställa den till civil produktion i en värld då det faktiskt är en minskad efterfrågan på vapen? Här kan man verkligen använda den kompetens som försvarsministern och jag är eniga om finns inom Kockums. Man borde kunna bryta kontraktet för att få tillbaka en del av de satsade pengarna som därigenom kan investeras i en omställning av produktionen. Det svenska engagemanget i projektet Viking fortsätter, trots att det på bra länge inte är aktuellt med en anskaffning av en ny ubåt till det svenska försvaret. Enligt ett uttalande av kommendör Bertil Björkman i en norsk försvarstidning kommer den första ubåten att vara leveransklar år 2005, och då finns det inget som helst behov av inköp av ubåtar till Sverige, enligt vad vi i dag kan se. Då är frågan om Kockums verkligen skall utveckla ubåtar enbart för exportmarknaden, vilket inte är tillåtet enligt lag. Som jag ser det är det också orimligt att godkänna utvecklandet av en ny ubåt med hänvisning till att det inte kan uteslutas att Sverige skall anskaffa en ny ubåt inom en avlägsen framtid. Man vet inte vilka tidsförhållanden som man talar om. Detta bidrar i allra högsta grad till den rustningsspiral som vi ser runt om i världen, att man skall vidmakthålla kompetens utifall att det i en avlägsen framtid kanske blir nödvändigt med nyanskaffning. Försvarsministern måste bringa klarhet i denna härva. Samtidigt som riksdagen inom kort kommer att fatta beslut om att dra ned på antalet ubåtar ger staten bidrag till Kockums för att man där skall utveckla en ny ubåt. Är det fråga om en ubåt eller om två olika ubåtar, alltså ubåt 2000 och ubåt Viking som det skall betalas pengar för? Är ubåt Viking och ubåt 2000 samma sak, eller är det två olika utvecklingsprojekt?

Fru talman! Det är egentligen litet underligt att diskutera militära försvarsfrågor med Annika Nordgren. Hon representerar ett parti som inte vill ha något militärt försvar. Hon vill avveckla hela det militära försvaret. Enligt hennes uppfattning skall vi ha varken knektar, generaler, ubåtar eller bandvagn 206. Vi skall inte ha någonting enligt Annika Nordgrens filosofi. Men nu för jag den här debatten. Jag vill ännu en gång säga - och det har jag gjort i flera debatter med Annika Nordgren - att Sverige skall ha ett starkt och modernt försvar. Det är regeringens uppfattning, och den grundar sig på en överenskommelse mellan socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är ett förslag som också har fått brett stöd i försvarsutskottet och som skall behandlas här i kammaren på Luciadagen. Jag har varit mycket mån om att markera balans mellan människor och materiel. Och ubåtar är viktiga för det svenska försvaret. Vi skall ha moderna ubåtar. Vi skall skydda vårt lands gränser. Vi skall bevara vårt oberoende. Vi skall slå tillbaka angrepp mot vårt territorium. Där är ubåtsförsvaret oerhört viktigt. Vi behöver då kunnande och kompetens inom landet för att underhålla våra nuvarande ubåtar och för att utveckla och konstruera nya ubåtar. Jag kommer att så kraftfullt jag över huvud taget kan driva linjen att vi skall skydda den kompetens och det kunnande som vi har i vårt land på ubåtssidan. Det är så, Annika Nordgren, att en ubåt kan man inte köpa på samma sätt som man köper ett par skor när man går in i en skohandel. Där får man produkten direkt om man pekar på en skolåda. Men det fordras utveckling, forskning och väldigt mycket av arbete innan man har utvecklat en ubåt. Då måste vi också upprätthålla konkurrensen mot andra länder som utvecklar ubåtar för sina försvar. För att bevara vårt kunnande och ett starkt och modernt försvar behöver vi den här kompetensen. Sedan tar det ett antal år innan man gör beställningen av en utvecklad produkt och till dess man kan få en ubåt operativ. Den tidsåtgång som behövs från de första forskningsstegen till dess att man har en ubåt handlar om väldigt många år. Den här filosofin har genomsyrat mitt svar till Annika Nordgren. Man kan diskutera olika detaljfrågor i det, och man kan ha olika synpunkter på det. Men återigen vill jag säga att Sverige skall ha ett starkt och modernt försvar. I detta moderna försvar ingår att vi skall ha ett starkt ubåtsförsvar, och då behöver vi nya ubåtar och kompetens för att klara de ubåtar som vi har. Läget skulle bli litet annorlunda, fru talman, om det vore så att vi båda ville ha ett militärt försvar, ett försvar för att försvara vår frihet och vårt oberoende. Men Annika Nordgren vill ju inte ha någonting av detta. Hon vill inte ha någonting av det som kan lukta militärt försvar, och då är det väldigt svårt att föra diskussionen.
Fru talman! De här detaljfrågorna handlar om hundratals miljoner kronor, och jag tror att skattebetalarna är ganska intresserade av att få veta hur vi i riksdagen spenderar dessa pengar. Försvarsministern tycker att det är svårt att diskutera försvarsfrågor med mig. Jag tycker, som jag också har sagt tidigare, att det inte alls är svårt. Jag tycker att det är hemskt intressant att diskutera försvarsfrågor med försvarsministern, inte minst beroende på att vi har olika syn på hur försvaret bör utformas och vilka hot vi skall möta. Det borde vara intressantare för försvarsministern i många avseenden att bryta sina åsikter mot någon som har en annan uppfattning, av ideologiska och andra grunder, än att bryta dem mot den kolossala samsyn som finns från vänster till höger i riksdagen om grundprincipen att det skall finnas ett militärt försvar. Därmed går jag tillbaka till frågan om ubåtarna. Försvarsministern säger att vi skall ha moderna ubåtar. Vi har så moderna ubåtar att någon anskaffning inte blir aktuell på många år. Är det då rimligt att lägga de här miljonerna på att utveckla ubåtar för att en anskaffning eventuellt blir aktuell någon gång i framtiden? Jag tycker inte att det är rimligt. Jag tycker att de pengarna kan investeras bättre för att möta de hot som vi inte behöver ha ubåtarna till, inte minst de hot som är aktuella i dag, nämligen ökade sociala klyftor, ekonomiska klyftor, miljöförstöring osv. Jag har några konkreta frågor till försvarsministern. Var går gränsen? Skall alla vapensystem hållas vid liv så länge som möjligt genom att man lägger pengar på utveckling och forskning, därför att man eventuellt i någon avlägsen framtid behöver anskaffa dem? Hur menar försvarsministern i så fall att en nedrustning någonsin skulle vara möjlig, om det här är en princip som man ställer upp på, godkänner och underbygger hela tiden genom att man agerar utifrån det? Försvarsministern säger i sitt svar att en halvtidsmodernisering av Näcken skall ske och att arbetet skall slutföras 1998, då regeringen beslutade detta redan 1993. Det var alltså under andra förutsättningar än de som råder i dag. Vi har ju bestämt att vi skall ha två ubåtar i materiell beredskap. För att ta upp en av de dyra detaljfrågorna, verkar det då enligt min mening orimligt att satsa pengar på en halvtidsmodernisering av ubåtar som skall ligga i materiell beredskap. Hur kan man motivera det för skattebetalarna? Den frågan ställer jag mig. Jag kommer att fortsätta att ha synpunkter på försvarspolitiken. Jag tror att försvarsministern och jag egentligen har samma mål, dvs. att vi vill se en fredlig utveckling av världen och att vi på sikt skall kunna se en värld som inte behöver ha militära försvar. Men på vägen dit kommer vi att ha synpunkter på den bedrivna försvarspolitiken, inte minst med tanke på de satsningar som man gör och som vi ofta tycker borde vara annorlunda. Vi kommer också att ifrågasätta den rustningsspiral som majoriteten här i riksdagen understöder, genom att fortsätta att lägga pengar på en utveckling av militära materiel som vi själva i andra sammanhang säger inte behövs, enligt den hotbild som vi ser.
Fru talman! Jag vill upprepa det jag har sagt i denna kammare vid flera tillfällen tidigare. Jag tycker att Annika Nordgren är kunnig i försvarsfrågor, och jag är tacksam för synpunkter. Jag har efterlyst försvarsdebatt under mina två år som försvarsminister. Men när Annika Nordgren och jag nu diskuterar försvarsfrågan, diskuterar vi inte olika uppfattningar om det militära försvaret eller hur det militära försvaret skall utformas. Vi diskuterar med utgångspunkten att jag vill ha ett starkt och modernt militärt försvar, men att Annika Nordgren inte vill ha något försvar alls. Det var från den synpunkten som jag sade att det var underligt att föra diskussionen. Sedan tror jag att Annika Nordgren ändå har uppmärksammat att jag står för en försvarspolitik som ger freden en chans och att vi nu rustar ned, eller minskar försvarskostymen, genom att vi sparar 10 % av försvarsbudgeten, 4 miljarder kronor. Jag är också helt säker på att Annika Nordgren har uppmärksammat hur jag just nu förföljs av Moderaterna på alla håll runt om i landet med alla möjliga argument, därför att de inte vill höra talas om någon besparing alls. Jag vill än en gång framhålla att regeringens satsningar på forskning och teknikutveckling har rent försvarspolitiska syften. Dessa satsningar som vi gör på ubåtsområdet med en genomtänkt inriktning skapar anpassningsförmåga på den materiella sidan. Huvuddelen av pengarna kommer att gå till sådana delsystemområden som har en avgörande betydelse för Försvarsmaktens handlingsfrihet och anpassningsförmåga. Däri ingår att Försvarsmakten måste säkerställa en fortsatt kompetens inom ubåtsområdet. Men det innebär inte att vi binder upp oss för ubåt 2000, utan enbart att vi skapar oss ett handlingsutrymme för att skaffa ubåtar i framtiden. Det är det handlingsutrymmet som jag har velat skapa. Den satsning på kompetens inom ubåtsområdet som regeringen föreslår syftar till att bevara förmågan att vidmakthålla våra nuvarande ubåtar och att behålla möjligheten att fullfölja projektet ubåt 2000. Projektet ubåt 2000 å ena sidan och projektet Viking å andra sidan är projekt av helt olika karaktär. Projektet ubåt 2000 avser, om det fullföljs, utveckling och anskaffning av en ny svensk ubåt. Projektet Viking syftar däremot till en samordnad anskaffning för att få serieeffekt och därmed hålla kostnaderna nere, genom samarbete med de andra nordiska länderna. Det är inte fråga om att satsa särskilda medel på projektet Viking, bortsett från ett visst stabsarbete för att samordna berörda länders ubåtsprojekt. Jag tror möjligen att man sammanblandar de här två projekten. Men sammantaget är det oerhört viktigt för mig, för regeringen och för Sveriges försvar att vi inte gör av med den kunskap och den kompetens som Kockums besitter och den kompetens som vi har inom Försvarsmakten för att framställa ubåtar och för att hålla våra nuvarande ubåtar i så hög klass som möjligt.
Fru talman! Försvarsministerns utgångspunkt är att vi skall ha ett starkt försvar, vilket jag faktiskt håller med om. Jag tycker att vi skall ha ett starkt försvar mot dem som hotar oss i dag och att vi skall satsa resurser för att möta dessa hot. Men är det i så fall satsningar på ubåtssystemet som måste prioriteras så högt, t.ex. genom att en så stor del av de teknikutvecklingspengar som regeringen nu anslår går till ubåtssystemet? När det gäller de olika hotbildsscenarior som diskuteras, inte minst i Försvarsberedningen, och som försvarsministern har diskuterat här i kammaren, upplever vi inte något traditionellt militärt invasionshot. I det konceptet undrar jag var ubåtarna kommer in. Det är detta som får mig att ifrågasätta de satsningar som sker på just detta teknikområde, då det finns så många andra frågor som borde väcka större debatt i Sverige, t.ex. ledningskrigföring, IT osv. Amerikanska militärer uppmanar nu till neddragningar av de konventionella stridskrafterna och menar att man i stället skall satsa på ledningskrigföring etc. Enligt min utgångspunkt är det helt andra hot som är relevanta och som man bör ta fasta på i dag. Avslutningsvis vill jag önska försvarsministern lycka till med moderaterna runt om i landet, som vill hävda att de är försvarsvänner. Jag menar att de inte är försvarsvänner utan organisationsvänner. Med tanke på försvaret framöver anser jag att de har mycket gamla synpunkter. Jag hoppas att försvarsministern och jag kommer att fortsätta att diskutera vad vi skall satsa på för att få ett starkt försvar mot det som reellt hotar oss i dag.
Fru talman! Jag hoppas också att Annika Nordgren och jag skall få föra många debatter i kammaren. Vi gör säkerligen samma bedömning om den militära hotbilden. Vi skall vara lyckliga över att vi i dag har ett Europa som bygger för fred och inte för krig. Vi har ingen militär hotbild mot oss i dag, utan det är säkerligen de civila hoten i dag som är av ett sådant slag att vi måste koncentrera oss på dessa. Detta kan vi vara överens om. Jag vill tillägga att Sverige är ett kustland. Vår kust är oerhört lång åt alla håll. Därför räcker det inte att bara ha soldater som sitter på land och tittar rakt ut i vattnet, utan det måste faktiskt finnas en operativ förmåga att se vad som är på gång utmed våra kuster. Just för detta ändamål behöver vi ha ett starkt och modernt ubåtsskyddsvapen.

Fru talman! Stig Sandström har i en interpellation ställt tre frågor till mig, frågor som har att göra med kravet på prövningstillstånd i hovrätten för vissa typer av mål som överklagas från tingsrätten. Bakgrunden är ett brottmål som nyligen har avgjorts i domstol. Sedan början av 70-talet har vi haft vissa krav på prövningstillstånd i hovrätten. Det gällde från början bara tvistemål om mindre värden. Den 1 juli 1993 utvidgades kravet på prövningstillstånd till att även avse bl.a. vissa brottmål. Det gäller mål där tingsrätten har dömt den tilltalade till böter eller där tingsrätten har frikänt den tilltalade från ansvar för brott med högst sex månaders fängelse i straffskalan. Stig Sandström har frågat om någon utvärdering har gjorts av 1993 års prövningstillståndsreform. En särskild utredare har gjort en utvärdering av den reformen och redovisat utvärderingen i sitt betänkande, 1995:124). Sammanfattningsvis bedömer utredningen att reformen har uppfyllt lagstiftarens intentioner att vara arbetsbesparande och att bidra till en ökad kvalitet i hovrättens avgöranden. Vidare har Stig Sandström ställt frågan om regeringen avser att vidta några åtgärder så att reglerna om prövningstillstånd uppfyller kraven i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Jag utgår från att han då syftar på den rätt enligt denna konvention som personer dömda för brott har att få en prövning i högre instans. Under förarbetet till 1993 års prövningstillståndsreform analyserades om det tilltänkta systemet med krav på prövningstillstånd i brottmål var förenligt med inte bara FN-konventionen utan även Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Regering och riksdag konstaterade att konventionernas krav på rätt till omprövning i högre rätt är uppfyllda genom tillståndsprövningen. Detta ställningstagande har därefter fått ytterligare stöd i den analys som har gjorts i Hovrättsprocessutredningens betänkande. Mitt svar på frågan är alltså att Sverige i dag lever upp till sina konventionsförpliktelser och att inga åtgärder behövs. Slutligen har Stig Sandström frågat om jag avser att ta några initiativ med anledning av det nämnda rättsfallet. Som alla vet kan jag inte gå in och kommentera det enskilda fallet. Men jag har förstått att vad som rent processrättsligt har hänt är att en person har blivit dömd till böter i tingsrätten och därefter överklagat till hovrätten. Eftersom det gäller krav på prövningstillstånd för bötesdomar har hovrätten gjort en tillståndsprövning. Vid denna prövning har hovrätten uppenbarligen inte funnit något fel på tingsrättens dom och har därför inte meddelat prövningstillstånd. Till följd därav står tingsrättens dom fast. Utan att på något sätt ta någon ställning i det enskilda fallet kan jag konstatera att det är precis en sådan procedur som är förutsedd i vår lagstiftning. Rättsfallet ger mig därför ingen särskild anledning att börja fundera på lagändringar eller andra initiativ. Jag vill passa på tillfället att kraftfullt ta avstånd från Stig Sandströms sätt att referera till reglerna om prövningstillstånd som ett "avskaffande av prövningsrätten". I andra sammanhang har jag fått höra liknande formuleringar som t.ex. att man "inte längre får överklaga". Sådana uttalanden bygger på en grundläggande missuppfattning av systemet med prövningstillstånd. Regler om prövningstillstånd innebär inga begränsningar i möjligheterna att överklaga, och tillståndsprövningen är också en prövning. Här prövar hovrätten om det finns anledning att ta upp målet till en prövning i sak. Hovrätten skall bevilja prövningstillstånd om det finns anledning att ändra tingsrättens dom eller beslut. Detta innebär enligt uttalanden i förarbetena att hovrätten skall bevilja prövningstillstånd så snart det finns något som tyder på att tingsrätten har bedömt en bevisfråga eller en rättsfråga felaktigt och att det därför finns anledning att ändra tingsrättens avgörande. Även i de fall det inte finns anledning att betvivla riktigheten hos tingsrättens avgörande skall hovrätten bevilja prövningstillstånd, om målet har ett prejudikatvärde eller om det har begåtts något allvarligt formellt fel vid tingsrätten. Det är alltså bara när tingsrätten redan har bedömt saken på ett riktigt sätt som hovrätten inte skall ta upp hela saken till ny prövning.
Fru talman! Först vill jag tacka justitieministern för svaret som var utförligt och noggrant. Jag uppfattade att enligt Laila Freivalds är allt väl i vårt rättsväsende och att de här frågorna inte är någonting att rota i. Dessutom har reformen varit arbetsbesparande och har bidragit till en högre kvalitet. Också jag tror att det kan vara bra att få undan en del av de småärenden som tidigare fanns. Det kan säkert finnas ärenden som man inte vill föra vidare i en massa instanser. Men här är det faktiskt fråga om ett brottmål. Därför tycker jag att det är litet annorlunda. Även om man inte går in på det enskilda fallet måste det finnas en hållpunkt att resonera utifrån. Det fall som jag har tagit upp har upprört många i mina hemtrakter. Personligen känner jag mig inte lika säker på att rättssäkerheten är uppfylld i detta ärende, för det måste vara något fel när en arbetsgivare kan ordna en provokation mot en anställd med hjälp av en nedsänd polis från Rikskriminalen i Stockholm. Jag ber om ursäkt för att det i min interpellation står att det var en lokal polis, men jag kände inte till att Rikskriminalen kunde sända ut poliser för att göra något sådant. Brottet var ju trots allt bagatellartat. Det handlade om en kassörska som misstänktes för att ha snattat ur en handkassa som 25 andra personer också hade tillgång till. Redovisningsrutiner saknades helt. Det handlade bara om småbelopp i kassan. På denna grund blev kassörskan av med sitt arbete som hon har haft i 30 år. Det blev inte någon proportion mellan det förmodade brottet och straffet. Saken blir inte bättre av att kassörskan blev utsatt för kränkande behandling under häktningstiden. Hon fick inte överpröva domen. Frågan går i och för sig vidare, för advokaten har JO-anmält ärendet. Kassörskans fack har anmält ärendet till Arbetsdomstolen. Jag fick ett protokoll från Rikskriminalpolisen. Man har kollat upp JO-anmälan. Man riktar allvarlig kritik mot den utsände provokatören eller kriminalinspektören. Man har granskat hur förhöret har gått till. Man skriver följande: Uppgifterna om hur förhör gått till är motsägande. Av gjord utredning drar vi slutsatsen att kriminalinspektör K. under det aktuella förhöret kan ha använt mindre lämpliga formuleringar. Det har också kommit brev från länsstyrelsen. Där bekräftas samma sak. Jag har en följdfråga. Är ett sådant skäl tillräckligt för en överprövning, dvs. att förhöret inte har gått rätt till och att man har upptäckt brister i det? Mina farhågor gäller bl.a. att lagstiftningen underlättar provokationer och kränkningar. Den ger utrymme för godtycke. Den anklagade kommer i underläge när han eller hon inte har den naturliga omedelbara rätten att gå till högre instans. Just på den grunden tycker jag att detta är väldigt allvarligt. Jag har en fråga till, men den återkommer jag till. Den gäller de mänskliga rättigheterna och FN.
Fru talman! Stig Sandström ställer en del mycket konkreta frågor utifrån ett enskilt ärende och begär att jag skall besvara frågan hur myndigheterna borde ha agerat i olika avseenden. Jag anser mig förhindrad att svara på de frågorna.
Fru talman! Jag uppfattade att min sista fråga var en principiella fråga - en ganska viktig sådan. Jag vill också fråga om förhållandet till 14 artikeln 5 § i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Jag har i min hand ett utkast från Human Rights Commission i Genève, som skall övervaka att de mänskliga rättigheterna följs. Den 26 oktober 1995 skickade de en rapport till svenska regeringen. De oroar sig över den nya lagstiftningen och vad som kan hända i den typ av brottmål som vi nu diskuterar. De uttrycker stor oro för att det under vissa omständigheter kan bli fråga om att hanteringen inte överensstämmer med artikel 14 § 5 i konventionen. De lämnar också rekommendationer. De rekommenderar Sveriges regering att skicka in en rapport över vad som har hänt med paragrafen och redogöra för vad som har hänt i Sverige vad gäller den typ av fall som vi diskuterar i dag. Jag är litet förvånad över att justitieministern inte svarade på de frågorna i sitt svar. Jag kanske kan få ett muntligt svar på frågan vad som har hänt efter detta. Det är snart ett år sedan det inträffade.
Fru talman! I det betänkande jag refererade till i mitt svar - Hovrättsprocessutredningens - tar man givetvis upp och behandlar rapporten från FN:s Human Rights Commission. I det betänkandet konstateras att kommissionen har utgått ifrån ett felaktigt underlag och missförstått det svenska rättssystemet.
Fru talman! Jag har uppfattat det som att rapporten kom i oktober 1995. Utredningen kom tidigare, under sommaren, om jag har fattat saken rätt. Det verkar litet märkligt. Eftersom jag ändå har ordet kan jag säga att jag har reagerat som vanlig medborgare. Jag tycker att handläggningen är litet grotesk. Om man kan angripa rättsapparaten och förstöra en människas liv för ett sådant här bagatellmål måste det vara något fel på lagstiftningen. Någonstans måste det vara fel. Jag har inte hört någon reaktion från justitieministern på detta. Jag vill ställa en personlig fråga. Anser justitieministern att det skall få gå till som i detta fall, ur mänsklig synpunkt?
Fru talman! FN-rapporten kom i oktober 1995. Hovrättsprocessutredningens betänkande kom i december 1995. Det är därför rapporten har behandlats och är med i betänkandet.

Fru talman! Jag tackar för svaret, men tyvärr måste jag konstatera att även socialminister Margot Wallström har börjat gräva en vallgrav mellan sig och alla de sjuka människor som behöver hjälp på grund av överkänslighet mot kvicksilver, metaller eller el och som har besvär med immunsystem, trötthetssyndrom osv. På något sätt känner jag att vi politiker måste börja ta ett större ansvar för de beslut som vi faktiskt själva fattar här i riksdagen och i regeringen. Det går inte att ständigt hänvisa till myndigheterna och vad de anser. Det är inte en allmän uppfattning att våra myndigheter är de som i första hand står för nytänkande och för en nydaning av samhället. Snarare uppfattas de som fastkörda i egna, skapade system och åsikter, tungroddhet, prestigerikedom och brist på lyhördhet. Myndigheterna är redskap. De är inte maktapparater. Vi politiker måste skaffa oss en egen uppfattning och ha en ståndpunkt. Det skulle inte skada med betydligt mer av ministerstyre - inte för att befästa den egna makten, utan för att stärka demokratin och skapa bättre betingelser för våra medmänniskor. Jag kan inte heller utläsa något engagemang från regeringens sida. Svaret är som vanligt kyligt, avståndstagande. Man vill inte visa förståelse för vad de människor som är utsatta för den här sortens symtom de facto känner. Många av dem får ju en behandling ute i systemet som faktiskt inte är hedervärd för en demokrati som Sverige med tanke på vad vi säger att vi står för. Jag beklagar detta. Jag hade hoppats på en annan reaktion från socialministern. Den dag samhället kopplar miljö och hälsa direkt till varandra, kommer åtskilliga problem att finna sin lösning. Dessutom kommer vårdkostnaderna och kostnaderna inom försäkringssystemen att minska. Det är sant att försäkringskassans beslut kan överklagas. Men en svårt sjuk människa, som dessutom är trakasserad i systemet, orkar inte överklaga. Är det så att hon inte heller har sjukpenning eller att hon har en minskad sjukpenning, så har hon inte heller råd att överklaga. Hon får inte de kostnadsersättningar som vi har beslutat här i riksdagen att hon skall få. Människor med lichenförändringar, något som ju ändå är början till ett värre tillstånd i munnens slemhinnor, får inte heller någon kostnadsersättning fast vi i ett av våra beslut har sagt att de skall få det. Vinner patienten i länsrätten så överklagar Riksförsäkringsverket till kammarrätten, och så fortsätter det hela än en gång. Det kan inte hålla på på det viset. Här i Sverige är det tydligen så, om socialministern vill lyssna, att det är myndigheterna som avgör huruvida läkaren ställer rätt diagnos utan att ta hänsyn till om patienten blir bättre eller frisk. Det måste på något sätt vara en etisk kod i vårt land att den läkare som botar, den tandläkare som finner lösningar på problemen, har rätt. Det får inte vara så att det är myndigheterna som har rätt mot dem som verkligen försöker åtgärda det här. Tycker inte socialministern att det borde finnas medicinsk expertis på det här området t.ex. bland dem som finns på amalgamenheten? Det verkar som om det skulle vara alldeles rätt att lägga ned amalgamenheten, och då får naturligtvis människorna återigen vända sig till den reguljära vården som inte har lyckats att göra dem bättre. Vad det kan komma för positivt av en sådan förändring, begriper jag inte. Jag litar inte på Socialstyrelsens program, för Socialstyrelsen har inte backat upp riksdagens beslut i den här frågan. Jag ber Margot Wallström att som socialminister verkligen visa större förståelse för de här frågorna och ta itu med problemet.

Fru talman! Det är klart att jag är engagerad i det här. Jag ser ju att det inte blir någon förändring. Det väller brev över oss som engagerar oss i den här frågan. Det kommer hela tiden brev som beskriver människoöden, och jag tycker inte att vi tar tag i det här i systemet. Det är därför jag tar upp frågan. Sedan tycker jag faktiskt att det finns andra åsikter än Socialstyrelsens när det gäller amalgamenheten. Jag tänker inte ta upp hela den diskussionen här i dag, men de försöker ständigt gå i svaromål. Det är bra att de får tid att utvärdera, men det ju står 1000 patienter i kö. Var skall de landa? Dessa människor har ju remitterats till amalgamenheten av läkare ute i den reguljära vården. Det är inte bara fråga om ett allmänt tyckande hos dem som har ont någonstans att det är bra att komma till amalgamenheten. Det är en total missuppfattning. Dessutom är det ju så att folk i stor utsträckning blir bättre och friskare. Jag fick inte svar när jag tog upp den klinik som finns i Bayern. EU:s försäkringskassesystem kan tydligen backa upp att vi har människor härifrån som far ned till Bayern för att få hjälp där i stället för att fara till Uppsala. Vad det är som blir billigare genom det begriper jag inte heller. Jag upplever att också socialministern försöker vrida sig förbi ansvaret för EU:s arbetsgrupper. I fråga om de arbetsgrupper som man beslutar om i kommissionen inbjuds ju också regeringarna att tycka till om vilka man tycker skall ingå. I arbetsgruppen ingår allt annat än personer som företräder patientföreningar och som har bearbetat problemet från det hållet. Det ingår i stället sådana som i mångt och mycket har ekonomiska intressen. Vi har ju faktiskt varit föregångare i världen på det här området. Våren 1994 gick Sverige som första land fram med ett beslut i riksdagen vad gäller amalgamet. Sedan får vi t.ex. höra Jan Ekstrand som sitter i ad hocgruppen säga att det inte kommer att finnas några som helst begränsningar i amalgamanvändningen efter det att rapporten har offentliggjorts. Vad kommer man att göra åt saken om inte Sverige har någon vetorätt i ministerrådet när den här frågan tas upp, vilket en av parlamentarikerna i EU påstår? Jag vill ha den här frågan klarlagd. Jag tycker att det är viktigt att känna förtroende för att regeringen följer upp att Sverige har gått i bräschen i den här frågan och att man verkligen kämpar för att få avvecklingen genomförd i hela EU, och att vi inte måste backa när det kommer till kritan. Jag känner en viss förtvivlan. Det pågår ständigt utredningar. Visst är det bra att regeringen följer frågor, och det är bra att man utvärderar. Men man måste också se till att ge signaler som följer upp i ett positivt avseende. Även den gode Sven Langgård, som tidigare har påstått att det inte existerar några samband mellan hälsa och amalgam, har t.o.m. gett ut en vetenskaplig artikel där han säger att sammantaget antyder kvicksilverexponeringarna och sjukdomsförloppet att det kan vara ett uttryck för kvicksilverpåverkan. När han kan vända på steken och säga så är det dags att hela Socialstyrelsen börjar verka i den riktning som riksdagen har fattat beslut om och inte obstruerar beslutet, vilket man har gjort när man förvägrar människor att kunna byta ut sina tandfyllnadsmaterial.
Fru talman! I den här frågan har Socialstyrelsen JO-anmälts. Vi får avvakta vad som händer. Frågan om avveckling av amalgam, fullständig innehållsdeklaration av tandvårdsmaterial och obligatorisk biverkningsrapportering fortsätter att dras i långbänk, trots att beprövad erfarenhet sunt förnuft och en växande vetenskaplig dokumentation talar för ett snabbt agerande. Den av riksdagen beslutade amalgamavvecklingen går inte i den takt som avsågs. Det är helt klart. I en rapport från Kemikalieinspektionen rapporteras att amalgam fortfarande används i fyllningar där andra alternativ finns. Påfallande ofta används amalgam i mindre lagningar av barntänder, trots riksdagsbeslut om avveckling från den 1 juli 1995. Med förvåning kan man konstatera att Landstingsförbundet och Socialdepartementet har träffat en överenskommelse för över ett år sedan om undantag från amalgamförbudet inom ungdomstandvården när det kan motiveras av nyttan för den enskilde. Som exempel anges barn med stora tandvårdsbehov, där salivavsöndringen är stor och för tandvårdsrädda som behandlas under narkos. Hur många känner till denna överenskommelse? Det kan rimligen inte ha varit riksdagens mening att vissa utsatta barngrupper, såsom invandrarbarn, förståndshandikappade m.fl., med stora tandvårdsbehov skall utsättas för kvicksilver. Vidare kan konstateras att tandläkarhögskolorna fortfarande, trots avvecklingsbeslutet, lär ut hur man använder amalgam. De som drabbas av ohälsa på grund av tandlagningsmaterial behöver kvalificerad hjälp och tillgång till nya kunskaper som bäst kan komma fram i en bred tvärvetenskaplig forskningssatsning. Företrädare för medicin, odontologi, toxikologi, biokemi, allergologi, materialkunskap m.m. måste börja verka inom samma begreppsvärld. Ett bra exempel på tvärsektoriellt samarbete är Metallbiologiskt centrum vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Värt att poängtera är att det krävs samma respekt för kroppsliga som psykiska reaktioner och att dessa hör ihop. Kroppslig sjukdom, t.ex. förgiftning eller annan störning, kan ta sig uttryck i psykiska symtom och tvärtom. I samhällsdebatten har vi sett åtskilliga exempel på hur vissa experter missbrukar begreppet psykosomatik. Både människor och miljö far illa medan de ansvariga med ljus och lykta letar uppgifter som kan frikänna amalgam och andra tandvårdsmaterial. Riksdagens beslut har inte respekterats, vilket också är allvarligt ur demokratisynpunkt. EU-medlemskapet komplicerar bilden och inskränker handlingsfriheten. Det är av yttersta vikt att riksdagen kan agera kraftfullt. I Socialstyrelsen i Sverige tycker vi att man har lyssnat till experter som huvudsakligen velat se psykologiska faktorer som förklaringsmodell när det gäller ohälsa som förknippas med tandlagningsmaterial. Socialstyrelsens tjänstemän kan inte sägas ha levt upp till grundlagens krav på opartiskhet och saklighet. det har kommer fler sedan dess - har kritiserats för grova felcitat av vetenskapliga arbeten, ofullständighet och vinklade slutsatser. Redan sammansättningen av expertgruppen gav anledning att ifrågasätta slutresultatet, eftersom den inte hade en enda ledamot som i förväg lutade åt hypotesen att amalgam skulle kunna utgöra en hälsofara. En arbetsgrupp tillsatt av Socialstyrelsen som har utarbetat ett handlingsprogram för patienter med syndrom som förknippas med amalgam eller el, som ju också är en liknande överkänslighet. Detta är inte ägnat att vinna allmänhetens förtroende.

Fru talman! Jag hade numrerat både styckena och frågorna så att man skulle kunna koppla ihop dem, men det var kanske för svårt. Att vi inte gick med på det som stod i propositionen berodde på en rädsla för vad som skulle ske. Man känner så stor osäkerhet, därför att man i den vanliga medicinska rehabiliteringen blir betraktad som psykiskt sjuk. Vi vet att många måste erkänna att de är psykiskt sjuka för att få sjukpenning. Det är inte alla barn som blir allergiska mot allting, utan det varierar mellan människor. WHO menar att vi inte kan sätta exakta trösklar, när varje människa har sin egen tröskel i fråga om känslighet på grund av att vi lever i olika miljöer. Den arbetsgrupp som ministern och Socialstyrelsen hänvisar till är framför allt sammansatt av personer som inte tror att denna sjukdom existerar. Hur skall de då kunna ta fram ett trovärdigt sjukvårdsprogram? Redan Olof Palme lovade i brev patienter att amalgamfrågan skulle lösas, och Centern har drivit frågan i många år. Ingvar Carlsson skrev till patienter i det senaste valet 1994 att socialdemokraterna anser att amalgamfrågan är en hälsofråga. Därför föreslår jag att Socialdemokraterna och Centern som en ytterligare del i det politiska samarbete vi har, lever upp till våra löften och löser frågan - inte så att det passar myndigheterna utan verkligen utifrån det beslut vi har fattat, utifrån medborgarnas hälsa och utan prestige. Jag tror att det har gått väldigt mycket prestige även hos myndigheterna i den här frågan. Kanske skulle vi kunna visa att vi har vilja också i politiken och att det inte bara är myndigheternas vilja som skall få genomslag. Myndigheterna är redskap, och det skall vi komma ihåg så fort de uttrycker saker och ting.
Fru talman! Jag kan se något av en linje från asbetsfrågan. År 1918 försäkrade man inte längre asbetsarbetare i England, därför att man märkte att de blev sjuka och dog. Man märkte det, men man kunde inte bevisa det. Amalgam är ju inte dödligt på samma sätt, och vi kan delvis bevisa verkningarna. Men vi borde också tro på folk, ta hänsyn till beprövad erfarenhet och se hur människor mår. Första gången jag hörde talas om amalgamets farlighet var för över 40 år sedan i hälsokoströrelsen. Jag fortsatte ändå att plocka in amalgam i min egen mun, eftersom jag inte trodde att det gällde mig. Men det fick jag ändra sedan och ta bort. Nu har vi också elallergierna, som har blivit nästa steg. Jag vet och har förståelse för att det tar väldigt lång tid att ändra en sådan viktig sak, som berör nästan varje människa i Sverige. Men snälla socialministern, skynda på detta! Det är viktigt. Nya människor dras in i det, och vi behöver verkligen komma till rätta med det här problemet. Det är positivt att det har fattats bra beslut i riksdagen, men det behöver också effektueras. Det är inte alls lätt att få förståelse för att man amalgamöverkänslig. Det är fortfarande mycket svårt. Jag träffar många som har dessa problem, och de blir fortfarande ganska hånfullt bemötta på sina håll. Det kommer inte från riksdagen eller regeringen, det vet jag. Men det händer alltså fortfarande ute i vården. Alla tandläkare tar heller inte bort amalgam. Det är också en risk för dem. Det är viktigt att vi kommer till skott, och det behövs inte mindre forskning på området utan mer. Vad skall man ersätta det med? Hur skall man arbeta? Det är alldeles fel att lägga ned en fungerande forskningsavdelning där det finns stor kunskap.

Fru talman! Jag tackar för ett belysande svar, men jag vill ändå peka på avslutningen. Jag tror inte att jag har påstått att Sverige inte skulle driva handikappfrågorna. I varje fall har det inte varit min avsikt att påstå något sådant. Socialministern säger att handikappolitiken skall vara en nationell angelägenhet. Jag har förståelse för det, men jag tycker att den behöver vara både och - både nationell och på EU-nivå. Jag skall utveckla detta litet grand. I mitten på s. 2 uttrycker socialministern sig så här när det gäller frågan om en antidiskrimineringsprincip eller lagstiftning: Vi vet inte hur detta skulle kunna påverka olika områden, hur man skulle kunna kontrollera lagens efterlevnad och vilka sanktioner man skulle ha i sammanhanget. Vi vet inte heller hur en sådan förändring skulle kunna komma att påverka medlemsländernas rätt att fullt ut ansvara för utformningen av sin egen handikappolitik. Man kan konstatera att det finns mycket i svaret som regeringen inte säger sig veta. Jag förstår detta, och jag har inte heller uttalat mig i min interpellation för att driva frågan om en antidiskrimineringslagstiftning. En sådan är också jag litet tveksam till. I stället vill jag lyfta fram någon form av direktivlagstiftning där man kan hantera ett minimidirektiv, och där varje land kan ha sina, betydligt högre, ambitioner om så önskas. Jag tycker att det är litet synd att man inom regeringen inte säger sig vara beredd att argumentera för minimistandarder på handikappområdet. Jag vet att regeringen gör en hel del, men mitt syfte med interpellationen är att ytterligare flytta fram ambitionerna också inom EU i detta sammanhang. Regeringen pekar också på att den har valt mer konkreta, operativa formuleringar i fördragstexten och att detta enligt regeringens uppfattning bättre skulle gagna syftet. Jag tror att det är en riktig väg att gå, där man kan komma fram och hitta andra former av lagstiftning. Det sägs på s. 3 att Sverige som ett alternativ till en antidiskrimineringsbestämmelse fört fram egna förslag och också stött andras som innebär att handikappaspekter skall beaktas när gemenskapen fattar beslut och vidtar åtgärder enligt bestämmelsen i fördraget. Jag vill ändå fråga om det inte är möjligt att arbeta med idén om någon form av obligatorisk lagstiftning för att få jämlikhet i Europa på det här området. Regeringen säger att man studerar detta vidare, och det tycker jag är värdefullt. Skulle det vara möjligt med en sådan europeisk handikappslag, eller att med utgångspunkt från min enkla interpellation fundera i nya banor för att flytta fram positionerna för de handikappade inom EU? Kan regeringen tänka sig att söka nya möjligheter om inte antidiskrimineringsprincipen är möjlig för att ändå hitta någon form av stadigvarande lagstiftning, gärna i form av ett direktiv, där man kan hitta en miniminivå för alla länder?

Fru talman! Ett av glädjeämnena med det moderna samhället är ju den ökade möjligheten för människor att fysiskt förflytta sig. Ett av EU:s grundläggande mål är ju att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för medborgarna inom EU. Detta måste naturligtvis, så långt som det låter sig göras, också gälla de handikappade. Den fria rörligheten för handikappade kräver emellertid särskilda åtgärder på flera olika kommunikationsområden. Låt mig ta några exempel: Direktivet för teleterminaler, nr 91/263, tillåter inte medlemsstaterna att specificera sådana krav på televäxlar som möjliggör för synskadade att arbeta med dem.

Det lär ännu inte finnas någon anvisning om att nya mynt och sedlar i den nya valutan euro skall vara så utformade att de lätt kan användas av synskadade. Det är en mycket viktig, tung princip att EU inte kan eller får ta initiativ som medlemsländerna inte har uppdragit åt EU att ta - någon sådan möjlighet har EU inte. Varje gång man skall agera måste man kunna knyta tillbaka till en lagparagraf. Det är där som jag ser att vi har ett problem. EU har nämligen inte fått någon kompetens att agera i dessa frågor. Vår regering har tidigare sagt - jag är alldeles säker på att så är fallet - att man inte vill att EU skall ta in handikappfrågor i sin kompetens. I detta ligger att regeringen vill att handikappfrågan skall vara en nationell fråga. I och med att EU inte får ta in dessa frågor i sin kompetens har man heller ingen möjlighet att agera i standardiseringsfrågorna. Hur anser socialministern då att man skall arbeta för att lösa de här gränsöverskridande standardiseringsfrågorna, så att också de handikappade skall kunna åtnjuta den ökade rörligheten inom EU?

Fru talman! EU har ett avgörande inflytande över Europastandardiseringen, och de nuvarande tre målen, som har stöd i EU-rätten, är hälsa, miljö och säkerhet. Enligt min uppfattning - och jag är alldeles övertygad om att socialministern stöder den - borde tillgänglighet för handikappade vara ytterligare ett sådant mål, utöver hälsa, miljö och säkerhet. Jag har inte i EU-nämnden uppfattat det som att regeringen har lyft fram möjligheten att i IGC förhandlingarna lägga in ett avsnitt i fördragen kring handikappfrågorna, men jag hälsar det med glädje om det är på väg. Jag skulle vilja avsluta med att fråga om socialministern är beredd att med regeringens chefsförhandlare Gunnar Lund ta upp en diskussion om möjligheten att i de pågående IGC-förhandlingarna lyfta in detta som ett initiativ från den svenska regeringen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Jag beklagar att socialministern är så negativ till att jag ställer frågan här i kammaren. Syftet med min interpellation är att lyfta fram en alternativ vård som exempel på hur den sjuka patienten kan få bättre hjälp samtidigt som samhället sparar resurser. Move & Walk-skolan för cp-skadade bygger på en grundprincip som överensstämmer väl med den etablerade Montessoripedagogiken hjälp till självhjälp. Det är en pedagogik som har inneburit oanade möjligheter för handikappade barn. Hjälp till självhjälp stärker den sjukes självförtroende och livskvalitet, likväl som det minskar samhällets kostnader. Som exempel vill jag gärna läsa upp ett utdrag ur DN Debatt den 10 november, Cp-skadade barn vanvårdas av regissör Lars Mullback. Efter några månaders vistelse i Ungern skriver han så här: "Vid 34 års ålder har mitt liv förvandlats. Från att ha varit gravt handikappad, ständigt beroende av hjälp, har jag blivit en självständig man. Före Ungern hade jag inte varit ensam en enda dag. Jag har varit omgiven av assistenter 10-15 timmar om dygnet. Jag kunde ju inte äta, inte klä på mig, inte... Nu lever jag ensam i Budapest med endast en städerska som kommer en gång i veckan." Tänk vad det betyder för honom och vad det också betyder för samhällets kostnader. Man kan använda de pengarna på ett bättre sätt. Jag tycker att detta belyser hur vi i Sverige genom att lyfta fram alternativ vård på ett mycket konstruktivt sätt skulle kunna ta itu med problemen i sjukvården. Landstingsförbundet har nyligen visat att privat vård ofta är billigare. Det gläder mig att också Margot Wallström, bl.a. i Hela och Finanstidningen uttalat att Margot Wallström är positiv till privat vård. Jag saknar dock att socialministern, som ansvarig för hälsooch sjukvården, tar ett större ansvar och sänder ut en kraftfull signal från Socialdepartementet just nu när vi har en akut sjukvårdskris. Sänd ut den signalen, om det är så att socialministern tycker att privat vård är bra och att det är ett alternativ! Jag tror att landstingen behöver veta detta. I interpellationssvaret tar också Margot Wallström upp stimulansbidraget till habilitering och rehabilitering. Jag skulle gärna vilja veta vilken effekt det har haft. Sedan vill jag gärna upprepa min fråga om socialministern är beredd att stimulera att det växer fram alternativ inom vården genom andra åtgärder. Jag vet att socialministern tycker att det här är landstingens fråga. Men med tanke på hur det ser ut i Sverige i dag tror jag att det behövs en signal från socialministern för att det skall hända någonting i sjukvården.

Fru talman! Jag kan hålla med om det Margot Wallström säger här. Det finns självfallet många möjligheter för alternativ att växa fram, men trots allt sker inte det. Om vi tittar på hur det ser ut med privata alternativ i vården, ser vi att det inte finns tillräckligt många i dag. Jag tror att det är viktigt att de som skall våga satsa på en privat vård känner en trygghet i att detta är någonting som det politiska etablissemanget också accepterar. Därför behövs det långsiktiga spelregler för den privata vården. Nu vill inte socialministern beröra HSU 2000. Jag ser ändå det som en del i detta. Jag har lyft fram alternativen i vården. Jag ser att det också kommer in i hur HSU 2000 har behandlat sjukvårdsfrågan. Man har visat att det finns ett glapp mellan behov och resurser på tiotals miljarder, både inom sjukvård och äldreomsorg. I HSU har man t.ex. föreslagit att äldre skall skötas mer i hemmet, man skall lägga ned sjukhus och man skall ställa diagnos via telemedicin, dvs. på distans, osv. Men man har inte diskuterat möjligheter till alternativ i vården och lyft fram exempel som Move & Walk-skolan. Det är ett ypperligt sätt att angripa sjukvårdsproblemen. Man har inte heller diskuterat den hierarkiska organisation som finns inom landstingen och inom den offentliga sjukvården. Denna hierarki försvårar för sjukvården att hänga med i den tekniska utveckling som sker i dag. De långa beslutsvägarna och stelheten i systemet omöjliggör en flexibilitet. Det är delvis också en förklaring till de problem vi ser i dagens sjukvård. Det har varit betydligt lättare för privat vård att anpassa sig till den tekniska utveckling som sker inom sjukvården. Jag vet att problemet togs upp på en SNS konferens i förra veckan av representanter från både kommun och landstingsförbunden. De stod handfallna inför det gap som faktiskt finns inom äldreomsorg och sjukvård, och de efterlyste hjälp från bl.a. försäkringsbolag. Jag tror att det behövs en mycket bred politisk debatt och ett samarbete för att ta itu med de problem som finns inom sjukvården. Alla tänkbara lösningar måste analyseras. Vi har inte råd att bråka om det här längre. Nu behöver sjukvården all den hjälp den kan få. Det behövs klara spelregler och långsiktiga lösningar. Jag vill därför fråga om socialministern är beredd att vidga direktiven till HSU 2000 för att möjliggöra en förutsättningslös debatt om sjukvården. Jag undrar också om socialministern är beredd att ha en förutsättningslös bred politisk diskussion om sjukvården.

Fru talman! Jag vill tacka Margot Wallström för de senaste orden. Jag uppskattar att socialministern för ut en positiv inställning till alternativ vård. Jag tror att det är oerhört viktigt. Då kan också de som ägnar sig åt alternativ vård våga satsa. Vi måste hushålla med de resurser vi har. Sjukvården är tyvärr oerhört hierarkiskt organiserad. Jag har besökt olika sjukhus och sett hur man på kliniker genom att platta till organisationen faktiskt har lyckats att ta itu med problemen på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Jag tror att det är viktigt att Socialdepartementet ser till detta. Det här ligger på Landstingsförbundet, men det är ändå viktigt att Socialdepartementet hela tiden följer med och trycker på i utvecklingen av sjukvården. Där finns ju glapp på mer än 10 miljarder fram till år 2010 - mer än 30 % av dagens kostnad. Man skulle inom äldreomsorgen t.ex. kunna upphandla all äldreomsorg via konkurrens, så att offentliga och privata alternativ får komma med anbud på lika villkor. Det skulle vara ett sätt att faktiskt få samma standard i äldreomsorgen, men till en lägre kostnad. Min fråga är därför: Skulle socialministern vara beredd att sända ut en signal som faktiskt driver fram att man gör en upphandling i konkurrens inom äldreomsorgen - på ett konstruktivt sätt, så att det verkligen händer någonting?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

Socialministern svarar bara att det kommer att läggas fram en proposition under våren. Det är egentligen det svaret jag får. Då måste jag fråga: Vad är det som är annorlunda nu? Varför skall jag tro på att det kommer en proposition under våren? Jag har faktiskt fått samma svar tidigare. Jag har riktat en skriftlig fråga till socialministern och en muntlig fråga under frågestunden. Jag blev då lovad att det skulle komma en proposition under hösten. Vi vet att det har varit utlovat bra mycket tidigare av f.d. socialministern. Orsaken till förseningen är den s.k. samordningen med en del andra ganska tunga frågor. Det är som socialministern tar upp bl.a. arbetslöshetsförsäkringen och förtidspensionssystemet. Vad jag förstår skall man även titta på ungdomar och på vad man skall göra med äldre invandrare. Det är litet svårt för mig att tro att de frågorna skulle göra att man klarar av allt till mars. Därför frågar jag nu socialministern hur hon tänker agera för att det inte skall bli en ytterligare försening. Vi har ju sett att en hel del förslag har kommit och gått, och när det väl har kommit fram till beslut har man dragit tillbaka dem eller ändrat sig och upphävt redan fattade beslut. Med tanke på alla de stora frågor som skall lösas samtidigt som socialtjänstlagen kan man då undra om det verkligen är trovärdigt att säga att man hinner detta till mars. Frågan om samordning är inte ny. Redan hösten 1995 tog den förra socialministern Ingela Thalén upp att man måste se över behovet av samordning. Min andra fråga var om socialministern kunde tänka sig att låta kommunalpolitikerna besluta om nivån för socialbidragsnormen. Där har jag inte fått något svar eftersom det bereds. Indirekt tolkar jag dock det som att man inte kommer att ge kommunalpolitikerna denna frihet. I så fall hade man ju kunnat lägga fram denna del av socialtjänstlagen redan nu - att kommunpolitikerna får besluta om nivån på socialbidrag. Vi vet att socialbidragskostnaderna ökar. Även om det senaste är att de just nu inte ökar längre räknar man med att kommunernas socialbidragskostnader för 1996 kommer att vara ungefär 12 miljarder kronor. Ungefär en halv miljard kronors ökning beror på att man sänkt ersättningsnivåerna i socialförsäkring till 75 %. Det är alltså ganska stora ökningar. Ändå vill man inte ge kommunalpolitikerna friheten att besluta om nivån. Min uppfattning är att kommunalpolitikerna faktiskt är bättre skickade än vi riksdagspolitiker att fatta beslut om nivån. De är nära människorna, och de kan se till de olika lokala förhållanden som finns. Inte minst tycker jag att det är den som betalar för socialbidraget, dvs. kommunens invånare och kommunalpolitikerna, som skall besluta om detta. Den som betalar skall också besluta. Nu blir det väldigt konstigt om riksdagen skall besluta och kommunerna fortfarande betala.

Fru talman! Ja, det har varit ett långt lidande. Socialtjänstkommittén tillsattes egentligen inte av den borgerliga regeringen utan av den förra socialdemokratiska regeringen. Den har alltså hållit på ganska länge. Man kan förstås säga att den borgerliga regeringen kunde ha lagt fram förslag. Den lade fram förslag om vissa bitar, men det blev aldrig något förslag om just själva normen. Jag vill återkomma till principen, även om jag förstår att socialministern inte vill diskutera. Kan socialministern förklara för mig varför regeringen och Socialdemokraterna tror på kommunalpolitikerna när det gäller friskolorna - de är bra skickade att fatta beslut om bidragen till friskolorna - men inte när det gäller att fatta beslut om nivån på socialbidragsnormen? Jag blir heller inte riktigt lugnad när jag hör socialministern tala om hur man skall hinna med detta till våren. Nu skall man nästan börja om från början i vissa frågor, låter det som. Det låter väldigt oroande. Slutdatum har vi fått tidigare. Då var jag nästan ironisk och frågade om det var före jul det året. Nu kan man nästan fråga igen: Är det mars nästa år eller mars 1998? Även om det är väldigt svårt för en politiker att garantera skulle jag vilja höra hur socialministern verkligen kan se till att det här kommer fram under våren. När det gäller svaret håller jag med socialministern på en punkt: Socialbidrag var aldrig tänkt som en försörjning, vilket det har blivit för väldigt många. Det var egentligen tänkt som en tillfällig hjälp. Jag håller med om att man måste göra någonting för att komma till rätta med det. Men återigen: Hur tänker socialministern agera så att det inte blir försenat? Svaret jag fick för några minuter sedan gjorde mig absolut inte lugnare.

Fru talman! Socialministern valde att inte svara på min principiella fråga om tilltron till kommunalpolitikerna. Det är något man har ibland när ändamålet helgar medlen, som jag upplever det, men inte alltid. Jag hade hoppats få svaret att man har tilltro till politikerna även när det gäller socialpolitiken. Det är faktiskt en väldigt viktig fråga. Oavsett vilket parti kommunalpolitikerna tillhör har de nog uppfattningen att om kommunen betalar är det också kommunen som skall besluta. Det har varit ganska tydligt, i alla fall från den förra socialministern Ingela Thalén, att om man skulle införa en riksnorm skulle kommunerna inte få mer pengar. Nu kan man egentligen säga att finansieringsprincipen är satt ur spel, eftersom socialbidragen kostar kommunerna så mycket mer på grund av att staten har sänkt ersättningsnivåerna. Sänkningen av ersättningsnivåerna måste ju ändå innebära att regeringen tror att man kan leva på den nivån, och då är det konstigt att socialbidragen inte får bestämmas av kommunalpolitikerna. Egentligen behövs det ju ingen samordning över huvud taget av socialbidragsnormen om man låter kommunalpolitikerna få ansvaret att bestämma över det som de faktiskt är bäst skickade att bestämma över.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till byggande av Botniabanan och att prioritera Botniabanan som ett TEN Den särskilda utredare som på regeringens uppdrag analyserat förutsättningarna för en utbyggnad av juni 1996 har gjort bedömningen att Botniabanans samhällsekonomiska nytta är ungefär lika stor som dess kostnad. Banverket hävdar dock att Botniabanans samhällsekonomiska lönsamhet är större än vad den särskilda utredaren redovisat. Vidare har utredaren konstaterat att anläggningskostnaden är ca 10 miljarder kronor och att det först när Botniabanan är utbyggd i sin helhet mellan Sundsvall och Umeå som den får en avgörande betydelse för regionens trafikförsörjning. Väl fungerande järnvägskommunikationer i Norrland är en viktig förutsättning bl.a. för att näringslivet i norra Sverige skall kunna vara konkurrenskraftigt på den internationella marknaden. Avsaknaden av en järnväg längs Norrlands relativt tätbefolkade kuststräckor begränsar möjligheterna till en effektiv trafikförsörjning. Botniabanan medför betydligt kortare restider med tåg mellan orterna längs Norrlandskusten, och näringslivet ges möjligheten till effektivare godstransporter. En utbyggnad av Botniabanan innebär att kapaciteten för godstransporter på järnväg mer än fördubblas jämfört med i dag och att känsligheten för störningar i järnvägstransporterna i övre Norrland minskar. Genom möjligheterna till dagpendling för boende längs banan vidgas arbetsmarkanden och tillgängligheten till t.ex. högre utbildning. Botniabanan möjliggör en restid mellan exempelvis Umeå och Trots den enligt utredaren låga samhällsekonomiska lönsamheten finns det därför faktorer som talar för ett genomförande av Botniabanan. En första utbyggnadsetapp mellan Örnsköldsvik och Husum ingår i den av regeringen fastställda stomnätsplanen. EU har antagit riktlinjer för utbyggnad av transeuropeiskt nätverk för transporter, TEN. I detta nätverk ingår bl.a. vissa av Sveriges viktigaste befintliga och planerade järnvägar fram till år 2010. Botniabanan ingår inte i detta nätverk, eftersom den endast till en del ingår i de nuvarande långsiktiga utbyggnadsplanerna. Det ekonomiska bidraget från EU uppgår till maximalt 50 % för utredningar och maximalt 10 % för investeringar. Möjligheterna att erhålla EU-bidrag är dock begränsade beroende på knappa resurser i EU:s budget. Under de närmaste åren avsätts medlen inom EU främst för utredningar av 14 prioriterade projekt, däribland den s.k. nordiska triangeln mellan Regeringen kommer inom kort att lägga fram en proposition med förslag till inriktning av infrastrukturinvesteringar för de närmaste tio åren. En av utgångspunkterna för denna proposition är en miljöanpassning av transportsystemet. En annan utgångspunkt är Europaperspektivet. Närmare riktlinjer för vilka investeringar som skall genomföras i det nationella järnvägsnätet kommer att presenteras i propositionen.
Fru talman! Först ber jag att få tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. I och med det svenska och även det finska medlemskapet i EU har en nordlig dimension adderats till den europeiska unionen. Det gäller här en del av Europa som är mycket glesbefolkad och som har långa transportsträckor, och därför har dessa områden också särskilda problem. Det finns därmed särskilda skäl att utveckla kommunikationssystemet, inte minst järnvägssystemet, i denna del av Sverige. Därför har Botniabanan en stor betydelse för människorna i den delen av landet. Som kommunikationsministern kan notera är det flera företrädare för den norra delen av landet, från olika partier, som är engagerade i debatten här i kväll. Projektet Botniabanan är utomordentligt viktigt för transporterna till och från den norra delen av landet. Botniabanan har utretts och diskuterats under många år. Det har ibland varit många negativa besked, andra har varit positivare, men när man ser på remissvaren på den senaste utredningen ser man att några tunga remissinstanser säger att Botniabanan är av stor betydelse och bör byggas. Från SJ uttalas också att en utbyggnad av tågtrafiken kommer att bli konkurrenskraftig och rationell, samtidigt som man med Botniabanan skulle kunna lösa kapacitetsproblem i denna del av landet. Botniabanan brukar betecknas som den bandel som sträcker sig upp till Umeå, men kommunikationsministern, som har läst geografi, vet att det finns en del av Sverige också norr om Umeå. Det är viktigt att ha en vision för Botniabanan som innefattar delen norr om Umeå, nämligen att länka samman den del av järnvägssystemet som finns i Västerbotten i övrigt och i Norrbotten. Botniabanan kan slutgiltigt kompletteras med det järnvägssystem som börjar i Torneå och Jag ser en utveckling av Botniabanan som ett första steg på vägen mot att underlätta den gränsöverskridande Finlandstrafiken. Den påbörjade upprustningen av Haparandabanan måste ses som en del i att skapa ett sammanhängande järnvägssystem från den finska gränsen, längs hela Norrlandskusten osv. Det är också viktigt att det här projektet blir ett s.k. TEN-projekt, och jag hoppas att regeringen via kommunikationsministern i förhandlingar med EU kan lyfta fram detta som ett viktigt projekt. De tidigare angivna 14 projekten har ju företrädesvis en lokalisering söder om Stockholm. Det finns faktiskt en bygd norr därom. Genomförs Botniabanan, som jag hoppas, och den dessutom kan länkas samman med det finska och även med det nordryska järnvägssystemet, finns det möjligheter att få en betydande kapacitet för transporter från den norra delen av Europa, bl.a. från Kolahalvön. Det finns också ett mycket stort intresse från den delen av Europa att förlägga järnvägstransporter genom Sverige. Fru talman! Jag hoppas att kommunikationsministern aktivt medverkar till att Botniabanan och Ostkustbanan kan genomföras. Om så sker kommer Gunnar Hedlunds idé från 1960-talet, då han talade om en sammanhållen ostkustbana från den finsk-svenska gränsen och ned längs hela Norrlandskusten, att bli förverkligad. Det skulle dessutom också glädja människorna i den del av landet som är betjänt av detta.
Fru talman! En satsning på byggandet av Botniabanan är en satsning på miljön och på framtiden. I dag har Stambanan mellan framför allt Vännäs och Bräcke en standard som gör att banans kapacitet har nått sitt maximum. Redan när banan byggdes för snart 100 år sedan beslöt man att bygga med en lägre standard. Orsaken var den att man visserligen ansågs projektet vara viktigt men tyvärr inte hade tillräckligt med pengar för att bygga med den högre standard som man önskade. Nu står vi inför samma strategiska vägval, som innebär litet av att vinna eller försvinna för Norrland. Vi som bor i Norrland tror på framtiden och är därmed beredda att arbeta för den. En viktig strategisk satsning för att klara detta är byggandet av Botniabanan, bl.a. för att trygga godstransporterna. Utan ett godtagbart järnvägssystem för Norrland hämmas nationellt sett viktiga utvecklingsfrågor. Vårt exportintensiva näringsliv kan inte uppfylla regeringens uttalade ambitioner att öka takten i förädlingen av våra råvaror. Därmed förlorar landet möjligheter till ökade exportintäkter och flera arbetstillfällen, och den långsiktiga konkurrenskraften hotas. Investeringsviljan går ned, och nyinvesteringar och expansion riskerar att i betydande del hamna utanför landet. Den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten äventyras allvarligt när miljökraven och naturresurshushållningskraven höjs. Transportkostnaderna ökar, och därmed försämras exportindustrins konkurrenskraft. Möjligheterna till en positiv utveckling i Barentsområdet hämmas liksom Sveriges möjligheter att dra nytta av sitt fördelaktiga läge i förhållande till de kraftigt växande marknaderna i öster. En fullt utbyggd Botniabana är det mest effektiva sättet att vända dessa hot till möjligheter att möta framtiden offensivt. Botniabanan ger dessutom starkt förbättrade förutsättningar för en god samverkande regional funktion. Det är viktigt att komma ihåg att Norrlandskusten har ca 800 000 invånare och en nationellt sett mycket hög exportintensitet. För att uppnå en av regeringsförklaringens målsättningar är det viktigt att vi får en ur miljösynpunkt väl fungerande infrastruktur även i Norrland. Delar kommunikationsministern min uppfattning om Botniabanan, och är ministern beredd att föreslå en fullt utbyggd Botniabana? Vid byggandet av Botniabanan uppstår förbättringar av stor betydelse för godsflödena från det exportintensiva Norrbotten. Botniabanan är dessutom en förutsättning för regional och interregional tågtrafik under dagtid som i dag saknas. Delar av inlandets viktiga råvaror når kustens industrier på ett effektivare och miljömässigt bättre sätt. Inlandet får dessutom spin-off-effekter av ett väl fungerande kuststråk. Investeringarna i Botniabanan är långsiktiga satsningar på att lösa dagens uppenbara brister i det nationella järnvägssystemet och skapar förutsättningar för regional utveckling. Ett positivt beslut nu är utomordentligt viktigt för att ge de rätta signalerna till näringslivet, såväl till stora som till små företag, om statens ambitioner och om de långsiktiga förutsättningarna för regionens utveckling. Att bygga Botniabanan nu är också att göra det i rätt tid med utgångspunkt i den höga arbetslöshet som råder, inte minst i vår region. Jag ser med förväntan fram emot ett positivt beslut vad gäller utbyggnad av

Fru talman! Det var bra att den här interpellationen väcktes. Svaret är inte helt avvisande utan andas en viss positivitet inför det här projektet. Vi tycker naturligtvis att det hade varit bättre med ett klart ja, men det kanske kommer så småningom. Jag har ingenting emot att man försöker att göra Botniabanan till ett TEN-projekt och att det drivs med kraft, men man må också vara realist och se på hur TEN-projektens fem, sex järnvägsprojekt har behandlats av finansministrarna. Såvitt jag förstår har de i stort sett dumpat dessa järnvägsprojekt och har kvar kanske nio projekt, som huvudsakligen är vägprojekt. De har haft hög prioritet tidigare, men finansministrarna i EU har skruvat ned förväntningarna på dem. Det förefaller som om man i EU liksom i många medlemsländer har en effektiv lobbyverksamhet för åkeribranschen och för vägtrafiken. Det är alltså risk för att möjligheterna att få tillgång till EU-pengar är begränsade, men naturligtvis skall vi driva den frågan. De får dock enligt min mening inte betraktas som en förutsättning för initiativ och för påbörjande av projektet. Vi får nog räkna med att använda egna pengar på det här området. Blir det bättre ordning i Ryssland och om handeln kan utvecklas - den börjar så smått att utvecklas, och godstrafiken via Haparanda ökar - kommer det att finnas ett avsevärt behov. Vi får komma ihåg att det i Finlands närområde bor bortåt 4 miljoner människor, som har ett stort behov av att bedriva handel över det här området. Det är en handel som inte lätt kan bedrivas med båttrafik, bl.a. på grund av isförhållandena. Vi satte tidigare upp viktiga trafikpolitiska mål här i riksdagen: förbättrad miljö, höjd tillgänglighet, ökad säkerhet, större effektivitet och bättre regional balans. Jag tycker att Botniabanan i samtliga dessa avseenden är positiv. Det är fullt klart att den kommer att leda till kraftiga minskningar av koldioxidutsläppen, till förkortningar av restider och till snabba dagtågsförbindelser mellan städerna på Norrlandskusten. Vi kommer att kunna minska vägtrafiken med förmodligen 100-140 miljoner kilometer per år. Transportkostnaderna för industrierna kommer att minska till följd av minskade avstånd, kortare tider och högre tågvikter. Naturligtvis är det också positivt för den regionala balansen. Jag tycker också att man förutom de rent matematiska bedömningarna av ekonomin måste ta hänsyn till den miljömässiga hållbarheten och sårbarheten i järnvägssystemet. Det gäller dessutom kompetensförsörjningen i kuststäderna och sysselsättningseffekterna. Räknar man med dem i kalkylerna, är det ganska självklart att det här projektet bör dras i gång snart som möjligt.
Fru talman! Effektiva transporter och goda kommunikationer är av stor betydelse för framtiden. För hela Sverige men framför allt för de norra delarna skulle Botniabanan ha en mycket stor betydelse. Med en Botniabana mellan Kramfors i söder och Umeå i norr, som knyts ihop via Ådalsbanan med Ostkustbanan, bildas en komplett järnvägskorridor mellan Företagen i Norrland har långa avstånd till marknaden, och på grund av det måste vi ha snabba och billiga transporter för godset. Våra företag agerar på en global marknad i en allt hårdare konkurrens. en studie på sträckan Bollnäs-Vännäs kan man konstatera att tågen i dag står stilla 3-7 timmar per dygn på grund av möten, och det är inte acceptabelt i längden. Stambanans konstruktion med snäva kurvradier gör att hastigheten blir mycket begränsad. Vanligtvis ligger den mellan 80 och 100 kilometer i timmen, och godstågens vikt måste begränsas till 900 ton med ett enkellok. Det kan jämföras med att 160 kilometer i timmen eller mer är vanligt i de södra landsdelarna. Res och transporttiderna blir därmed längre och nyttolasten lägre genom den norra landsändan, och trafikeringskostnaderna blir då högre. Med en Botniabana i kombination med stambanan genom övre Norrland skapas i princip ett dubbelspår från Umeå och söderut, även om det är tre till fem mils mellanrum mellan bandelarna. Det här skulle tillgodose industrins behov av snabba och effektiva transporter. Samtidigt skulle det förkorta restiden för persontrafiken mellan orterna längs Norrlandskusten. I svaret till Per-Ola Eriksson betonar statsrådet Botniabanans fördelar. Till morgonkaffet i morse kunde jag läsa i tidningen att en satsning på Botniabanan kommer i infrastrukturpropositionen, som presenteras på fredag. Det skulle handla om en förstärkning av spåren på den s.k. Ådalsbanan norr om Sundsvall och om att tillsätta en förhandlingsman för att hitta den resterande finansieringen. För mig verkar det som om det finns en samsyn mellan regeringen och oss om behovet av en botniabana. Problemet består egentligen bara av att hitta finansieringen. Det har jag mycket stor förståelse för, eftersom ekonomin oftast är problemet i sådana här fall. Men i det statsrådet säger i sitt svar och med anledning av de läckor från infrastrukturpropositionen som medierna presenterade i morse tolkar jag in att det inte bara är den första etappen av Botniabanan som skall byggas, utan att hela projektet skall åstadkommas under den här tioårsperioden. Jag vill fråga statsrådet: Gör statsrådet samma tolkning?
Fru talman! Jag vill anknyta till det svar som ministern har lämnat. På slutet står det att en av utgångspunkterna för denna proposition, alltså den som kommer på fredag, är att man skall miljöanpassa transportsystemen. Jag vill ge inlandsaspekter på denna kustbana. Många gånger har jag hört argument från mina hemtrakter där man säger: Du kan väl inte tycka att Botniabanan är så bra, eftersom du kommer från inlandet, och det här är ju en kustbana. Jag måste erkänna att allra först när jag fick höra om Botniabanan var jag tvärnegativ. Men jag ändrade mig väldigt snabbt, efter att ha tänkt igenom saken litet grand. Jag skall bara ta upp en detalj, en inlandsaspekt, och det gäller råvaruförsörjningen till två av våra stora industrier som ligger vid kusten, nämligen Husum och Obbola. De industrierna skulle bli försörjda med järnväg via en Botniabana. De får nu sin råvara i huvudsak från inlandet och nästan uteslutande per lastbil, eftersom det är kostsamt att lyfta över virket från lastbil till järnväg uppe vid Inlandsbanan och sedan lasta om det till lastbil igen nere vid kusten. Det blir för dyrt. Därför går lastbilarna nu på vägarna från inlandet till dessa industrier. Det är inte få lastbilar, det är väldigt många lastbilar. Det råder väl inget tvivel om att det skulle vara en kraftfull miljöanpassning av transportsystemet om tvärbanorna Storuman-Hällnäs, Forsmo-Hoting kunde utnyttjas mycket mer för rundvirkestransporterna till de här industrierna. Och det skulle vara möjligt om Botniabanan byggs. Det är alltså inte bara så att Botniabanan har stor betydelse för framtiden i kuststäderna och för deras utveckling, som är mycket väsentlig, utan även för skogsbruket i inlandet har Botniabanan stor betydelse.
Fru talman! Det är intressant att man precis dagarna innan en stor och viktig proposition skall läggas fram kan ägna sig åt att tolka läckor. Jag har också försökt att tolka läckor, som Lena Sandlin har gjort. Ibland kan man få de mest fantastiska tolkningar. Men när det gäller Botniabanan skulle jag vilja säga så här: Jag tror att alla kan vara överens om att det här är ett stort och viktigt projekt, även om det är dyrt. Det är ett väldigt dyrt projekt också. Jag tror inte heller att det är obekant för debattörerna att jag har jobbat hårt de senaste månaderna för att hitta finansiering för att förverkliga hela Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå under den kommande tioårsperioden. Min bedömning är nu att det skall vara möjligt att genomföra hela Botniabanan, från Sundsvall till Jag menar att vi nu skall hitta vägar att klara finansieringen. Det innebär att regionala företrädare också måste bidra med ett aktivt och konstruktivt arbete. Så kunde vi lösa finansieringsproblemen i södra Sverige, så måste vi kunna lösa finansieringsproblemen till en del också i den här regionen.

Det här måste få ta några månader, men inriktningen är att vi skall klara detta under tioårsperioden. Under den kommande planperioden skall vi kunna säga att vi har ett "dubbelspår", som jag tror Lena Sandlin uttryckte det, utmed Norrlandskusten. När det gäller TEN delar jag Bengt Hurtigs uppfattning att TEN inte ger så mycket pengar. Det har varit svårt att få Europas finansministrar att ställa upp på mer slantar till både väg och järnvägsprojekt, vill jag dock säga. Men 1999 skall Transeuropeiska nätverket omförhandlas, och befinner sig Botniabanan då, vilket den kommer att göra enligt min mening - om riksdagen tycker likadant som jag - inom den nationella stomnätsplanen, finns det också möjligheter att lägga in Botniabanan som ett av de prioriterade projekten.

Fru talman! Jag tycker att det var förhållandevis positiva tongångar. Vi hoppas att detta kommer att följas upp i propositionsskrivningarna. Det finns de som argumenterar för att det skulle vara ett sätt för EU att rehabilitera sitt anseende i norra Sverige om man stöder ett sådant här projekt. Kommer man att stödja det är de pengarna naturligtvis välkomna. Men det skulle också vara en stimulans för dem som tror på järnvägstrafiken i Norrland. Det förtroendet har ibland sviktat, när man har erfarit de kriser som SJ råkar in i och att man helt enkelt tappar en del av godstrafiken. Vi får väl avvakta propositionen och hoppas att de tongångar som finns här kommer att följas upp.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för ett oerhört positivt svar. Genom de kontakter som jag har haft hemma i Västerbotten och med resten av regionen har jag förstått att man är väldigt angelägen om att det här projektet skall komma till stånd. Alltså kommer man också att vara beredd att konstruktivt medverka till att så sker. Därför känner jag mig väldigt optimistisk och positiv i dag. Jag vill avslutningsvis tacka statsrådet för initiativet till den här utvecklingen för Norrland och för hela Sverige. Tack så mycket!
Fru talman! Jag skall fatta mig kort och egentligen säga precis samma sak som Lena Sandlin. Jag skulle också vilja uttrycka den stora glädjen över att man har tagit till sig det här projektet så ordentligt som man har gjort och även haft den här fina dialogen med politiker och andra i vår region. Jag hoppas att detta nu skall gå väldigt fort. Det är vad vår region och hela Norrland behöver. Tack!

Per Westerberg har frågat mig dels vilka åtgärder som jag tänker vidta i syfte att tillförsäkra staten och dess medborgare att Posten AB:s agerande inte leder till negativa ekonomiska konsekvenser, dels vilka åtgärder jag tänker vidta för att Posten AB skall uppfylla regeringens krav på "att bedriva sin verksamhet på ett sätt som motsvarar högt ställda krav på etik och moral" vilket framhölls i den nyligen behandlade propositionen om ändringar i postlagen. Bakgrunden till frågorna är att Konkurrensverket ålagt Posten AB ett vite om 50 miljoner kronor om Ett sådant skadeståndskrav skulle kunna leda till att Posten AB gör en ekonomisk förlust. Som svar på frågorna vill jag återigen hänvisa till vad regeringen säger i sin proposition med förslag till ändringar i postlagen. Posten bör verka under liknande förutsättningar som privata aktiebolag. En skillnad är dock att Posten inte enbart har lönsamhetskrav på sig utan även krav i form av de särskilda mål som statsmakterna har satt upp. Givetvis skall Posten bedriva sin verksamhet, liksom alla andra statliga bolag, på ett sätt som motsvarar högt ställda krav på etik och moral. Jag har informerats om att Posten AB överklagat Konkurrensverkets beslut. Jag vill ytterligare en gång understryka att den konkurrensrättsliga prövningen inte är en fråga för regeringen. Prövningen avgörs i domstol och i detta fall ytterst av Marknadsdomstolen liksom i andra konkurrensrättsliga frågor. Det är genom denna prövning som konkurrensneutraliteten på marknaden skall säkerställas och inte på något annat sätt. Det är viktigt att poängtera att utvecklingen inom postområdet kräver ständig översyn och anpassning av formerna för samhällsservice. Som ansvariga för att en rikstäckande post och kassaservice kan upprätthållas i hela landet är vi givetvis oerhört angelägna att de regionala och sociala målen uppnås även i framtiden. Kommunikationsdepartementet avser därför att ge i uppdrag till en oberoende konsult att se över Postens ekonomi och dess möjligheter att även fortsättningsvis erbjuda rikstäckande post och kassaservice.